Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Alf Lövenborgs anförande. Han kritiserade utskottets betänkande — som jag inte har något med att göra i och för sig — och sade att det var ovederhäftigt. Det var en mycket underlig kritik, och framför allt gäller det den motivering som Alf Lövenborg gav. Han påstod att det finns en brist i logik på s. 7 i utskottets betänkande, där man å ena sidan konstaterar att samarbetsavtal har slutits mellan Finland och SEV och å andra sidan säger att SEV inte kan sluta handelsavtal. Jag förstår inte alls att det ligger någon motsättning i dessa uttalanden. Det är en sak att sluta ett samarbetsavtal — Alf Lövenborg återgav ungefär vad det innehöll — men det medför inga affärer. Samarbetsavtalet är bara ett uttryck för en allmän vilja att göra affärer. Det skall sedan konkretiseras på olika nivåer. Nr 28 I Östeuropa är staten den förhandlande parten. Den svenska staten har, såsom Sven Andersson utvecklade, olika möjligheter att befordra den svenska handeln. Men i sista hand är det ändå företagen som måste träffa de konkreta överenskommelserna. Exportrådet kan göra en massa insatser men kan inte sluta avtal. De avtal vi har med länder i Östeuropa är endast ramar som sedan skall fyllas, och resultatet beror på de enskilda importörernas och exportörernas inställning till handelsmöjligheterna. I handeln med Östeuropa uppstår en massa problem, vilket Sven Andersson nämnde. Det är inte fråga om någon bristande vilja vare sig från staten eller från de enskilda företagen. Men man möter en massa problem; som AIf Lövenborg borde känna till. Man kan t.ex. ofta inte förhandla med dem som skall köpa produkterna i Östeuropa, utan affärerna måste ske via organ som inte alltid har tillgång till experter på ifrågavarande område. Man får inte kontakt med avnämarna. En viktig sak i modern industri är dock att man vet exakt vad mottagarna vill ha. Man vill också veta hur en installation sätts upp och fungerar. En viktig del av en modern industris kontroll över sin egen verksamhet är att se hur dess installationer fungerar. Alf Lövenborg citerade Tord Ekström och framhöll att handeln med öststaterna sker med en problemoch konjunkturfri marknad. Sven Andersson betonade mycket riktigt att denna marknad inte är konjunkturfri. Det är dock bara en sida av saken. Jag har hållit på med dessa frågor i kanske 20 år, och jag kan konstatera en annan sak som är mycket väsentlig. Alla östeuropeiska länder har planhushållning och är kanske tvungna att importera en viss vara under en viss tid. Men en allmän strävan hos dessa länder är att göra sig oberoende av främmande produkter. Enskilda företag och handelsförhandlare har många gånger råkat ut för att en östeuropeisk stat säger: ”Tack, ni har exporterat denna produkt till oss. Nu har vi lärt oss tillverka den själva, och nu vill vi inte köpa mer.” Ett enskilt företag löper alltså en väldig risk, om det i väsentlig utsträckning baserar sin produktion på export till den östeuropeiska marknaden. Det är en faktor man måste ta hänsyn till. Visserligen skulle man i dagens läge kanske kunna exportera en hel del varor till Östeuropa, men man måste också få betalt för dem. Utskottet har något berört den brist på valutakonvertibilitet som råder i dessa stater. Problemen har varit ganska stora när det gäller importen. Dels passar inte alltid de östeuropeiska specifikationerna, dels passar inte alltid de östeuropeiska kvaliteterna — där har åtminstone hittills ganska betydande begränsningar i möjligheterna förelegat. Det är klart att svårigheterna efter hand övervinns i viss utsträckning, och då ökar ju möjligheterna, men hela motionen förefaller mig helt missriktad. Problemen är inte av den naturen att staten plötsligt skulle kunna göra betydligt mera än nu, utan problemen ligger på en helt annan nivå. Det är endast ett förtroendefullt samarbete —-i den mån ett sådant kan uppnås — mellan de östeuropeiska staterna och de företag i Sverige som kan tänkas importera och exportera varor till de socialistiska länderna, som kan öka det nuvarande handelsutbytet, som onekligen är 155 förhållandevis ringa, men detta är endast ett uttryck för den kommersiella situation som råder i de länder vilka liksom Sverige har en ekonomi där man tar hänsyn till vad man kan köpa med tanke på både kvalitet och pris. Detta är en faktor som vi har att räkna med i vår fortsatta handel.

Herr talman! Det görs mycket för att öka handeln mellan Sverige och de socialistiska länderna, säger Sven Andersson. Det görs naturligtvis en del, men siffrorna i det betänkande som vi nu diskuterar visar ändå hur snedvriden vår handel med de socialistiska länderna är. Uttalandet att Sverige i framtiden kommer att satsa på ökad östhandel får man väl ta som ett löfte om ökade ambitioner. Det avtal mellan Finland och SEV som jag åberopade innehåller en lång rad konkreta saker, och det skulle vara till nytta för Sverige om riksdagen följde motionens förslag i det fallet. Den typ av samarbete som förekommer mellan Finland och Sovjetunionen och som jag redogjorde för i mitt tidigare anförande gäller väldiga projekt, stora samarbetsprojekt mellan Sovjet och Finland. Det tycker jag visar oss vilka vägar — bland flera — som man kan välja. De skulle kunna ha stor betydelse för sysselsättningen i Sverige och för det fortsatta handelsutbytet mellan våra länder. Vi befinner oss ju i en fördjupad kris i vårt land. När Sven Andersson och Bo Siegbahn säger att också de socialistiska länderna är drabbade av konjunkturens svängningar är detta en sanning med modifikation, eftersom det där finns en krisfri marknad och det förekommer en dynamisk expansion på en lång rad olika sektorer, som Sverige naturligtvis skulle ha nytta av att försöka kila in sig i. I det läge som råder i Sverige har debatten i hög grad kommit att kretsa kring frågan om just ett ökat handelsutbyte mellan Sverige och socialistiska länder, eftersom det skulle kunna skapa flera arbetstillfällen i vårt land. Dessa länder utgör en starkt växande del av den totala ekonomin, och de har en väsentligt snabbare tillväxt av industriproduktionen än de kapitalistiska staterna. Priserna är stabila där, det förekommer ingen inflation och det råder full sysselsättning. Vi vet att det under långa perioder i svensk historia har satts käppar i hjulet för en sund och naturlig utveckling. Vi kommer ihåg att under det kalla kriget tvingades också Sverige att delta i den av USA organiserade handelsblockaden mot dessa länder, vilken ju inte var till nytta för någondera parten. Vi kommer också ihåg att det bedrevs en häftig kampanj mot statsrådet Gunnar Myrdal för den miljardkredit som Sverige lämnade strax efter kriget för att främja handeln mellan Sverige och övriga länder. Självfallet har det funnits en styrning som har varit negativ, om man syftat till att öka handeln mellan Sverige och de socialistiska länderna. Vi tror självfallet inte att ökade handelsförbindelser — vi är dock övertygade om att de möjligheterna finns — kan övervinna hela arbetslöshetskrisen i vårt land, men en utökad handel kan ändå vara till stor nytta. Den innebär naturligtvis också nya arbetstillfällen, nya avsättningsområden och ekonomisk stimulans. Ett faktum är vidare att Sverige under årens lopp har missat betydande möjligheter när det gäller Nr 28 exempelvis import av gas. Hade de möjligheterna tagits till vara tidigare hade Sverige i dag haft en betydande tillgång till en miljövänlig energikälla, som kanske delvis hade kunnat betalas genom leveranser av svenska stålrör, för så har det gått till i flera länder. Ett sådant handelsutbyte skapar naturligtvis nya arbetstillfällen. Men att staten då i ökad omfattning måste engagera sig står fullt klart.

Herr talman! Först skall jag yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tycker att det är rätt intressant att diskutera statshandelsländerna med Alf Lövenborg. Han vill göra gällande att det inte råder någon inflation i dessa länder. Det kanske beror på att man reglerar inflationen vid gränsen. De varor man köper från utlandet, där det råder inflation, måste på något sätt påverka priserna. Men i statshandelsländerna, det vet väl Alf Lövenborg lika väl som jag, sitter planerare och bestämmer priserna. Det är inte konsumenterna som gör det. Det är litet enklare på det viset. När man skall reglera inflationen får man göra det på annat sätt. Även dessa länder blir självfallet drabbade av utländsk inflation. Vi är överens om att vi skall satsa på ytterligare handel med öststaterna. Jag vill med rätta påstå att inom få områden i världen har vi satsat så mycket energi för att öka vår handel som inom öststatsområdet. Men i statshandelsländer innebär den planekonomiska marknaden att importen styrs av en planmekanism. Slutförbrukarnas roll i beslutsprocessen är viktig även i ett statshandelsland. Men den är inte avgörande, utan även utrikeshandelsföretag, truster, forskningsinstitut och ministrar spelar en stor roll. Det är alltså betydande svårigheter i beslutsprocessen när man skall göra upp avtal med öststaterna. Jag vill ändå, herr talman, med bestämdhet hävda att de satsningar som har gjorts av svenska företag naturligtvis kommer att accelereras. Det är inte rimligt att som Alf Lövenborg påstå att de svenska företagen är helt inriktade på att ta hem så stora och snabba vinster som möjligt. Jag förutsätter att de handelsförhandlare man har i öststaterna är helt kompetenta att bedöma priserna när de sluter avtal, och det är nog de svenska företagarna medvetna om. Jag tycker att man skall undvika sådana här floskler i debatter när det gäller handel med andra länder.
Herr talman! Det handlar inte om floskler. När jag talar om att man från svenskt kapitalistiskt håll ofta är ute efter snabba vinster är det väl ingen vettig människa som vill bestrida det. Ett av de stora problemen när det har gällt att utöka handelsförbindelserna med öststaterna har varit att man inte kunnat tillmötesgå kraven på långfristiga avtal och långfristiga krediter. Jag är fortfarande övertygad om att det finns stora möjligheter att vidga handelsutbytet i den riktning som vi här anger. Men jag är också övertygad om att det måste ske genom ökade ansträngningar från statens sida. Handeln 157 måste naturligtvis också gå i båda riktningarna. Producerar vi varor som de socialistiska länderna köper, måste vi naturligtvis i ökad utsträckning ge utrymme för produkter från dessa länder. Det finns i detta sammanhang intressanta frågor från mitt eget län. Kan man sälja mer malm och stål? Kan vi utveckla produkter som länderna är intresserade av? Vad finns det för möjligheter att utveckla det ekonomiska samarbetet på Nordkalotten? Det tror jag att man inte alls har undersökt grundligt. Kan Sverige på samma sätt som Finland ställa arbetskraft till förfogande i Murmanskområdet? Allt detta är frågor som borde belysas. De framstår som särskilt viktiga i den krissituation som vårt land nu befinner sig i. Att ökad handel vore till nytta tror jag alla är överens om. Det gäller också att försöka finna de rätta formerna. Det är jag inte särskilt övertygad om att man försöker i dag.
Herr talman! Jag skall bemöta Alf Lövenborg på en enda punkt. Han vill göra gällande att de svenska krediterna vid vår handel med öststaterna varit dåliga och inte tillräckligt långsiktiga. Utskottet redovisar på s. 5 hur det förhåller sig. I fråga om de 35 miljarder kronor som tidigare stod till exportkreditnämndens förfogande svarade östländerna vid halvårsskiftet 1978 för ca 33 96 av totala antalet utestående förbindelser. Det bevisar väl att Alf Lövenborg i varje fall på den här punkten har fullständigt fel.

Herr talman! Med jämna mellanrum återkommer debatten om hur det är ställt med försvarsviljan i vårt land. Avgörande för motivationen hos de unga män som varje år har att fullgöra sin värnplikt här i landet är kunskaperna om och förståelsen för de värden vi gemensamt har att försvara. Det är av den anledningen motionen 1977/78:424 kommit till. Vi menar att det är högst otillfredsställande att ämnet orientering om allmänna val, politiska partier m.m. togs bort som obligatoriskt ämne i värnpliktsutbildningen i samband med att denna avkortades 1972. Vår begäran i motionen att ämnet skall återinföras som obligatoriskt igen har mötts av stor välvilja av försvarsutskottet.

Vi motionärer har inget att invända mot detta. Jag ställer därför inget yrkande.

Herr talman! Jag tror att det vid det här laget råder en relativt bred enighet i riksdagen om nödvändigheten av att motverka den s.k. kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet, som främst drabbar barnen. Alla barn drabbas, men mest utsatta är barnen i de ekonomiskt svaga grupperna — arbetarklassens barn. Längre än till denna insikt tycks emellertid inte enigheten sträcka sig, och det är i och för sig inget att förvånas över. En kamp mot den s.k. kommersialismens krafter kräver nämligen att man bekämpar de starka ekonomiska intressen som ligger bakom och sätter upp restriktioner för dem, men det är man från övriga partiers sida uppenbarligen inte överens om. Det finns en grundläggande skillnad i vårt synsätt här. Vi ser den s.k. kommersialismen som en del av det ekonomiska system vi har i vårt land. Kommersialismen är ingenting som svävar fritt i luften och som man kan välja bort. Nej, den är en integrerad del av det kapitalistiska produktionssättet. Ett fullkomligt avskaffande av de här negativa verkningarna kräver därför att man avskaffar kapitalismen. Men det finns grader också i helvetet, skulle man kunna säga. Redan nu, inom vår marknadsekonomis ramar, kan man åstadkomma vissa saker som skulle sätta ett stopp för de värsta avarterna. Men att döma av kulturutskottets yttrande över vår motion är det uppenbart att inte ens det är man beredd att gå med på. Frågorna om barnkulturen har gång på gång förhalats här i riksdagen. Utredning efter utredning har lagt fram alltmer skrämmande resultat samtidigt som kulturministrar och utskott förklarat att det här måste nog begrundas ytterligare. Vad gav exempelvis barnmiljöutredningen för konkreta resultat? Den ligger väl tillsammans med en rad andra betänkanden och samlar damm i statsrådsrummen.

Bara den senaste flugan, skateboard, är ju ett exempel på detta. 1960 och 1970-talen kommer att gå till historien som de årtionden då språket och därmed yttrandefriheten beskars för stora grupper i vårt land. Den språkkod som används i dag är helt anpassad efter den nya livsstilen, där ensam är stark, förutsatt att man har den senaste varan. Barnböckerna är — det vet de riksdagsledamöter som har tittat i dem — fråntagna alla särdrag för att kunna läsas av en multinationell publik. I filmerna för barn möter man ett glättat Disneyspråk. De äldre får sig våldsoch katastrofspråket till livs. Musiken består av Grease eller ABBA, utslätat romantiserande, eller hårdpopen med dess förråande schabloniseringar typ Kiss. På det här sättet förlorar världen sitt sammanhang genom fragmentisering. Och än värre lär det bli, om man lyckas genomdriva Nordsatprojektet, det visar bl.a. den senaste utredningen på området, Nordsats publik av Berg-Hultén. Gång på gång under en följd av år har riksdagen avslagit vpk:s krav på massmarknadsutgivning av kvalitetslitteratur för barn, på en annan filmpolitik för barn, på en ordentlig satsning på dess.k. fria gruppernas teater-, dans-, bildoch musikutbud, ett utbud som ofta riktar sig till just barnen. Det är de grupperna som i första hand tagit sig an barnen och utvecklat och förnyat det här området. Nu kan man återfinna en rad av våra krav i barnkulturgruppens rapport, en rapport som trots sina brister ger många konkreta, snabbt genomförbara förslag att ta fasta på. I kulturutskottets betänkande sägs beträffande den att det skall framläggas en proposition om barnkulturgruppens förslag innevarande riksmöte. Det är naturligtvis oerhört positivt. Men jag vill gärna fråga utskottets talesman när detta förslag kommer och vad det innefattar. Ingår t.ex., för att nämna en av de åtgärder som gruppen föreslår, detta med massmarknadsutgivning av böcker för barn och i så fall på vilket sätt? Ingår vårt förslag i motionen 736 om tillsättande av en parlamentarisk utredning, som snabbt skall ta fasta på alla de andra förslag som redan kommit fram och följa de här frågorna? Vi tycker detta är ett viktigt krav, och det har också visat sig att det har ett brett stöd bland såväl politiska organisationer som andra grupper som aktivt sysslar med barn. Skulle jag, herr talman, ställa 20 frågor till riksdagens ledamöter om barnens villkor i vårt klassamhälle, så tror jag att resultatet skulle bli förödande. Hittills har alla utredningar skötts av experter — och många av dem är oerhört bra — men det är dags att politikerna tar sitt ansvar i en av våra allra väsentligaste frågor. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vpk:s motion 736.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna och Eva Hjelmström är inte ensamma om att ha tagit upp de mycket viktiga frågorna om barnkulturen och kommersialismens negativa inverkan. I kulturutskottets betänkande nr 13 behandlas fyra motioner från representanter för lika många partier. Jag är själv bland underskrivarna av motionen 1533, i vilken vi kräver ett samlat åtgärdsprogram på barnkulturområdet. Trots att utskottet inte föreslår bifall till den motionen har jag ändå biträtt utskottets skrivning. Anledningen till det är vad utskottet anfört, nämligen att barnkulturfrågorna f. n. förbereds inom utbildningsdepartementet och att regeringens ställningstaganden kan väntas bli redovisade under innevarande riksmöte. Med ungefär samma motivering hemställer därför utskottet att riksdagen avslår de fyra motionerna. Jag vill dock gärna tillägga att jag kan förstå Eva Hjelmströms otålighet om att någonting skall hända på barnkulturområdet. Hon ställde direkta frågor till mig angående innehållet i den eller de väntade propositionerna om barnkulturen. Jag kan inte svara på dem. Det har inte läckt ut någonting och jag har ingen insyn i övrigt. Därför är det omöjligt för mig att tillfredsställa Eva Hjelmströms begäran. Vi har alla väntat på förslag till åtgärder, och det finns kanske anledning att återkomma i den här frågan. Herr talman! För tillfället nöjer jag mig dock med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt att vi inte är ensamma om att ha motionerat. Men det är fortfarande ett faktum att vi är ensamma om att ha lagt fram konkreta förslag som gång på gång har avvisats av riksdagen. Det är förslag som, om de hade antagits, avsevärt skulle ha förbättrat situationen. Till dem räknar jag bl.a. förslagen om en massmarknadsutgivning för barn av den typ som vi redan har för vuxna. Det är förståeligt om inte Karl-Eric Norrby kan redovisa den proposition som skall komma. Men jag vill ändå gärna ha besked på den punkt jag tog upp. Det är, som jag framhöll tidigare, den viktiga frågan om tillsättandet av en parlamentarisk kommitté. Där kan Karl-Eric Norrby ändå förklara om han ställer sig positiv till ett sådant förslag eller inte. Det är ju ett faktum att hittillsvarande utredningar huvudsakligen har skett på tjänstemannaplanet och att frågorna alltså inte förts upp på politikernivå. Det är också ett faktum att just det förslag som vi ställt i vår motion och som även barnkulturgruppen tagit upp och framställt i sitt förslag har rönt ett mycket positivt gensvar bland alla de grupper som sysslar med barn.

Herr talman! I motionen 1977/78:459 har jag tillsammans med några andra ledamöter tagit upp kravet på lika konkurrensvillkor för specialtransporter på landsväg och järnväg. Vi menar att den nuvarande situationen rimmar illa med huvudprincipen i 1963 års trafikpolitiska beslut, som talar om att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. Som det nu är, sker de här tunga transporterna på väg med icke föraktliga subventioner från samhällets sida. För en ytterst blygsam — ja, symbolisk — avgift, f.n. 50 kr., ställs erforderlig poliseskort till dessa stora och tunga landsvägstransporters förfogande. SJ däremot måste i sina anbud på sådana transporter räkna in alla sina extra kostnader. Vi begär i motionen att denna orättvisa skall undanröjas genom att polismyndigheten fortsättningsvis debiterar beställaren den verkliga kostnaden för eskort av tunga och/eller skrymmande transporter på landsväg, s.k. specialtransporter. Även energi-, miljöoch trafiksäkerhetsmässiga skäl talar för en maximal överföring av tung trafik från landsvägsnätet till våra järnvägar. Ingen möda bör enligt vår mening sparas för att uppnå detta. Det är därför glädjande att kunna notera, att utskottet i sitt yttrande över motionen delar uppfattningen att lika konkurrensvillkor bör gälla vid specialtransporter på landsväg och järnväg. Även om motionen inte direkt har tillstyrkts av utskottet — man vill avvakta rikspolisstyrelsens utredning — så utgör ändå dess ställningstagande en garanti för att den i vår motion påtalade orättvisan så snart det är praktiskt möjligt kommer att undanröjas. Vi motionärer är som sagt glada för att utskottet delar vår mening. Jag ber, herr talman, att som gentjänst få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tackar för huvudmotionärens yrkande om bifall till utskottets förslag men vill i alla fall understryka att det här inte är någon stor fråga som rör begränsning av konkurrensen mellan landsvägsoch järnvägstransporter. I själva verket är det fråga om några tiotal transporter om året. Det är inte heller så att transporten på landsväg är gratis jämfört med transporten på järnväg, utan faktum är ju att det bara är poliseskorten som samhället f. n. inte tar ut någon större kostnad för. Vi har utskottet inte betraktat detta som en stor sak, och vi räknar med att rikspolisstyrelsen i årets petita kommer att visa förståelse för de synpunkter som motionärerna har givit uttryck för. Jag yrkar således också bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte uppta kammarens tid länge vid denna sena tidpunkt, men jag måste ändå få påpeka att vi motionärer var medvetna om att det är inte fråga om många ärenden per år — jag tror att rikspolisstyrelsen angav att man i fjol hade 83 sådana här transporter. Det är principen som vi tycker är viktig, att man på allt sätt bidrar till att föra över tunga och skrymmande och för andra trafikanter hindrande transporter från landsvägarna till den spårbundna trafiken.

niserande av Herr talman! Jag vill här anlägga några kompletterande synpunkter med ri motionsidrott anledning av utskottets ställningstagande till motionen 1318. I motionen föreslås att det skall ges tilläggsdirektiv åt en sittande utredning, nämligen arbetsrättskommittén, när det gäller att undersöka möjligheten och lämpligheten av att bereda anställd tillfälle till ledighet på arbetstid för att organisera viss motionsidrottsverksamhet. Det är alltså en ganska hovsam hemställan. Men utskottet har inte kunnat biträda förslaget, vilket vi motionärer självfallet beklagar. Vi förstår att det med ett enhälligt utskott inte vore stor idé att yrka bifall till motionen, så jag avstår alltså från detta. På s. I1 i utskottsbetänkandet kan man läsa följande: ” När det gäller att ta ställning till om lagstiftning skall tillgripas för att stödja de krav som förs fram finns det emellertid anledning till försiktighet. Remissopinionen är, som tidigare redovisats, splittrad och i många fall hänvisar man till att de aktuella ledighetsfrågorna bör lösas av parterna på arbetsmarknaden.” Det får man säga är riktigt. Det finns en splittring, men denna har väldigt bestämda konturer. De två första motionerna, nr 1318 och nr 1331, har i huvudsak tillstyrkts av de anställdas organisationer, av löntagarorganisationerna, medan Svenska arbetsgivareföreningen och Kommunförbundet och Landstingsförbundet har avstyrkt förslagen. Det är klart att det råder en splittring, men i denna finns en väldigt bestämd markering, nämligen den att löntagarna anser att det här kan vara rimligt att utreda frågan, medan man på arbetsgivarsidan icke vill ha en sådan utredning. Utskottet har alltså valt att inta samma ståndpunkt som arbetsgivarorganisationerna i det här sammanhanget vilket jag som sagt beklagar. Kraven i vårt yrkande har inte tillgodosetts. Arbetsmarknadsutskottet hemställer att motionen inte föranleder någon riksdagens åtgärd. När vi får det negativa beskedet kan det väl vara så mycket mer värdefullt och glädjande att kunna konstatera att remissopinionen, även om denna är splittrad vad gäller åtgärder i de avseenden som motionen föreslagit, är glädjande positiv och i vissa avseenden översvallande positiv till frågan om utövandet av motionsidrott. Det får vi motionärer, som formellt sett inte blir tillgodosedda, ändå reellt glädja oss åt.

Herr talman! Eftersom motionären Hans Alsén inte yrkade bifall till motionen skall jag fatta mig mycket kort. 165 I den motion som behandlas i detta betänkande och som Hans Alsén redogjorde för har man aktualiserat rätten för anställda att på arbetstid få engagera sig i viss motionsidrottsverksamhet. I själva sakfrågan är vi säkerligen överens om det positiva i att på alla sätt främja motionsidrott av olika slag. Utskottet har emellertid uppfattningen att sådana frågor bör lösas av parterna på arbetsmarknaden. Möjlighet finns då helt naturligt att genom kollektiva avtal träffa överenskommelse i sådana här frågor. Det bör ju också ankomma på arbetsmarknadens parter att göra erforderliga bedömningar och prioriteringar när det gäller olika ledighetskrav. Hans Alsén nämnde de remissinstanser som har yttrat sig över motionen. Det finns väl, som utskottet också har framhållit, en splittrad opinion i denna fråga. Hans Alsén talade om löntagarorganisationernas inställning, och det finns anledning att understryka att LO har avstått från att yttra sig i den här frågan. Jag kan förstå att man har gjort det med tanke på att LO själv håller på med en utredning som berör detta område. Utskottet anser alltså att det är arbetsmarknadens parter som bör diskutera denna fråga och träffa kollektivavtal, som blir vägledande. Detta har legat till grund för arbetsmarknadsutskottets ställningstagande.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

Herr talman! Trots den sena timmen finner jag att det är ovanligt mycket folk i kammaren. Det är naturligtvis trevligt att tala när så många är närvarande i stället för — vad som är normalt — inför tomma bänkar. Därför skulle man kanske ta chansen att verkligen ingående tala om hur vi ser på arbetsmiljöfrågorna Bättre arbetsmiljö är en angelägenhet för arbetarna men inte för arbetsköparna. Dålig arbetsmiljö är någonting som arbetarna utsätts för, och därför är det också naturligt att det är de arbetande som skall bestämma — genom sina organisationer och skyddsombud — hur arbetsmiljön skall vara beskaffad. Arbetsmiljölagen säger i sin inledning att arbetsmiljön skall anpassas efter människan. Nu är det dock på det viset att ett sådant genomförande av lagen är en illusion så länge som de arbetande inte är suveräna att helt själva bestämma vad som skall göras och när och hur det skall göras. Den ideologi som svävar över utskottet och riksdagens majoritet är att arbetsmiljön skall kunna göras bra genom ett nära samarbete mellan dem som drabbas och dem som har intresse av att arbetsmiljön kostar så litet som möjligt. Resultatet av denna samarbetsideologi har inte skapat bra arbetsplatser ur miljösynpunkt. Arbetsmiljön har inte blivit bättre utan i stället hela tiden försämrats. Förändringar har skett i strukturen, och i dag hotar större faror än någonsin tidigare. Nya gifter, farliga ämnen och ohälsosamma arbetsmiljöer har tilltagit med åren. Detta talar klart för att frågan om en bra och acceptabel arbetsmiljö är en maktfråga och inte en samarbetsfråga. Makten ligger inte hos dem som drabbas utan hos dem som tjänar på de drabbade, hos dem som har intresse av att kostnaderna blir så låga som möjligt. Det är utifrån denna grundsyn som vänsterpartiet kommunisterna också föreslår förändringar som innebär att makten skall förskjutas över till de arbetande. I de motioner som behandlas i detta betänkande kommer det till uttryck genom att vi föreslår en annan sammansättning av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna. Vi anser att arbetstagarorganisationerna — de fackliga representanterna — skall vara överrepresenterade. De hittillsvarande erfarenheterna av arbetarskyddsstyrelsens arbete väcker farhågor inför framtiden. Jag kan erinra om den skandalösa långsamhet som anvisningsarbetet kring asbestfrågorna bedrivits med. Vi kan nu dagligen läsa om hur allt fler människor drabbas av asbestos eller cancer framkallad av asbestexponering. Detta kommer vi att få erfara i många år framåt. Det är framför allt från fackliga undersökningar som dessa skrämmande resultat har framkommit, och vi tror att en avsevärt starkare representation för de fackliga organisationerna i arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna kommer att leda till avsevärda förbättringar. När det gäller gränsvärdeslistan är långsamheten också påfallande. Arbetsmiljölagen är en ramlag — och detta förhållande kritiserade vi redan när lagen låg på propositionsstadiet. För att en ramlag skall få någon verkan måste den förses med en mängd anvisningar. Ett framtagande av anvisningar måste därför ske snabbt och i mycket högre grad än vad som gäller f. n. Utskottet säger i betänkandet att vår motion har tillgodosetts i och med att gränsvärdeslistan har reviderats. Det är tydligen så att det — om man skall bedöma vad utskottet säger — skulle vara tillräckligt med den långsamma takt som revideringarna bedrivs med. Nu är det inte på det viset, i vart fall inte från vår synpunkt. Vi hävdar fortfarande att gränsvärdeslistan tar upp alldeles för få ämnen. En del av Förenta nationernas miljöprogram antogs vid Världsmiljödagen den 5 juni 1977, och tillåt mig citera en del av det programmet. Där sägs: ”Ca 10 000 nya ämnen produceras varje år i kvantiteter som överstiger 500 kg. En stor del av dessa kan eventuellt påverka den mänskliga miljön. Många är utan tvivel cancerframkallande, men den cancer som de ger upphov till kan ta många år innan den manifesterar sig som sjukdom hos människan. Det är därför väsentligt att sådana kemikalier får genomgå laboratoriekontroll i fråga om cancerframkallande effekter innan de kommer till bred spridning och användning.” Vilken är verkligheten? Genomgår alla de tusentals förmodligen cancerframkallande ämnen som årligen framställs någon laboratoriekontroll? Tar den nya gränsvärdeslistan upp alla dessa nya och gamla ämnen som finns och som används i vår arbetsmiljö? Svaret är naturligtvis nej. Om utskottet kunde säga att i och med den senaste gränsvärderevideringen är alla faror eliminerade, eller att åtminstone hälften eller en tredjedel är under kontroll, skulle jag kunna hålla med om att motionen kanske till en del var tillgodosedd. Men nu är det inte på det sättet, och därför är vi inte heller nöjda utan återkommer ständigt till dessa frågor. Tystnadspliktens upphävande skulle kunna skada skyddsarbetet, säger utskottet. Skulle det skada skyddsarbetet att ett skyddsombud till sina arbetskamrater kunde tala om att på grund av en viss process — som av konkurrensskäl måste hållas hemlig — så är deras arbete hälsovådligt, och att han kunde ingående förklara varför? Jag kan inte förstå att ett upphävande av tystnadsplikten skulle skada skyddsarbetet, det skulle ju tvärtom gagna detsamma. En sådan åtgärd skulle framför allt också kunna skapa en större kunskap hos de flesta om vilka faror som lurar. Men det är detta som skall förhindras. Tore Claeson har tidigare i dag behandlat invandrarnas problem vad gäller förkovran på grund av språkbarriärer. Även inom arbetsmiljöfrågorna finns dessa hinder för invandrarna. Det är inte på det sättet att det finns någon litteratur om arbetsmiljöfrågorna i någon större utsträckning ens på de vanligaste invandrarspråken. Samma är förhållandet när det gäller anvisningar till arbetsmiljölagen. Att som utskottet gör hänvisa till att medel för utbildning av 1 800 arbetsplatstolkar är budgeterade har inte ett dugg att göra med vårt krav att arbetarskyddsbestämmelser och förteckningar över skadliga ämnen skall ges ut på invandrarspråken. En liknande motion avslogs av riksdagen för ett år sedan med motiveringen att kraven skulle ha tillgodosetts genom uttalanden i den då aktuella propositionen. Nu är verkligheten den att endast ett 25-tal anvisningar har översatts från svenska, och då endast till engelska och tyska. En del andra populärutformade skrifter har också framställts. Arbetsmiljöfarorna är inte på något sätt mindre för invandrarna än för de svenska arbetarna — tvärtom, och det är vi helt överens om. De arbeten som invandrarna har är sådana som har större problem med dåliga arbetsmiljöer än genomsnittet. Skall vi då acceptera att invandrarna inte kan ta del av anvisningar och andra bestämmelser på arbetsmiljöområdet, hur dåliga dessa anvisningar och bestämmelser än är? Till det säger vi nej, men utskottet säger ja. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 726, 728 och 870 samt till det yrkande med anledning av motion 896 som delats ut och som har följande lydelse:
Herr talman! Med anledning av att dessa frågor behandlats flera gånger tidigare här i kammaren och att vi har ett helt enigt utskott bakom betänkandet kan jag fatta mig kort och därigenom medverka till en bättre arbetsmiljö för de anställda inom riksdagen som kan få sluta litet tidigare. Det enda nya som tillkommit i sammanhanget är gränsvärdeslistan. Sedan motionen om gränsvärdeslistan skrevs har arbetarskyddsstyrelsen givit ut en ny sådan. Denna nya lista är redan föremål för revidering, och ytterligare ett antal ämnen kommer att omfattas av listan. Jag ber att med detta, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan i socialutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Det är beklagligt att man får höra att dessa frågor har behandlats redan tidigare och att man därför inte skall kunna beakta dem. Bara för att frågorna har behandlats tidigare har ju inte arbetsmiljön blivit bättre, eftersom riksdagen har avslagit de förslag som framförts. Utskottet säger ingenting emot mitt påstående att arbetsmiljön blivit sämre, och man har inget annat förslag att komma med när det gäller hur man skall kunna förbättra arbetsmiljön för de arbetande. I stället säger nu Kjell Nilsson att gränsvärdeslistan har reviderats och att den är på väg att revideras på nytt. Jag har också sagt att den är reviderad, men den tar ju inte upp de tiotusentals ämnen som finns i vår arbetsmiljö. Den upptar ett mycket begränsat antal ämnen. Framför allt underkastar man inte de här ämnena de laboratoriekontroller som man talade om på FN:s miljökonferens. Det här är allvarliga frågor som man inte får dribbla bort bara därför att timmen är litet sen eller därför att utskottet inte vill ansluta sig till en vpkmotion. Vad det gäller är den framtida arbetsmiljön för dem som befinner sig i produktionen i dag och i morgon.

Herr talman! Utskottet ser seriöst på de här frågorna, och jag tror att Tommy Franzén är ganska ensam om att hävda att den nya arbetsmiljölagen medverkar till att vi får sämre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Det är inte riktigt. Vi har en gränsvärdeslista som naturligtvis inte är fullständig, men jag ifrågasätter om den någonsin kommer att bli det med ett så föränderligt samhälle och så föränderliga arbetsplatser som vi har. I vårt land har vi emellertid en gränsvärdeslista som vi följer. Vi har besökt vissa andra länder och där studerat arbetsmiljöfrågorna. Där har vi från ansvarigt håll fått direkt besked om att visserligen finns stränga gränsvärdeslistor, men de följs inte. Och då är de till mycket liten nytta.
Herr talman! Jag sade i mitt första anförande, att om man hade uppfyllt kraven i gränsvärdeslistan när det gäller en tredjedel av de ämnen det är fråga om, hade vi varit mycket nöjda. Men inte ens så mycket tas upp. Om man sedan skall se på gränsvärdena i andra länder, kan vi välja exempelvis USA. Hur är den svenska gränsvärdeslistan jämförd med den amerikanska? Jo, den ligger många år efter. Vad sedan Kjell Nilsson har att säga om användningen får stå för hans räkning. Fortfarande är det inte bara fråga om gränsvärdeslistan utan om grundsynen på hur man skall tackla arbetsmiljöproblematiken. Det gäller om man skall hålla fast vid den här klassamarbetsideologin när det gäller att försöka skapa bättre arbetsmiljö — den som rått under hela den tid som arbetarskyddslagen funnits, även efter revideringen 1974. Man har alltså inte skapat några bättre miljöer. Tvärtom har det blivit sämre och sämre allteftersom samhället utvecklats och nya ämnen och gifter tillkommit. Det är det vi måste ta itu med, men det gör man inte om man arbetar som utskottet anser att man skall göra. I den nya arbetsmiljölagen talas det i början i vackra ordalag om att arbetsmiljön skall anpassas efter människan, men det ges inga som helst recept och inga medel för genomförandet. Kom igen när det lagts fram klara bevis på att det här arbetet gett resultat. Då kan jag möjligen vika mig — men inte förr. Jag har som skyddsombud ute på arbetsplatser alltför stor erfarenhet av praktiskt arbete för att vika mig för en så här enkel argumentering.

Herr talman! Interpellationen nr 32 om energipolitiken, som Oswald Söderqvist har inlämnat, hade jag för avsikt att besvara den 13 november. Interpellanten har tyvärr meddelat förhinder, varför vi överenskommit att svaret skall lämnas den 17 november.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat industriministern dels om Svensk Kärnbränsleförsörjning AB fick klartecken från regeringen att underteckna upparbetningsavtalet som företaget träffat med det franska företaget Cogéma, dels varför regeringen inte agerat för att undvika skadestånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den tidigare regeringen var underrättad om förhandlingarna med Cogéma och var medveten om att upparbetningsavtalet förutsatte en överenskommelse mellan den svenska och den franska regeringen. Regeringens avsikt var att slutbehandla frågan om skriftväxlingen med Frankrike i samband med att avtalet prövades enligt villkorslagen. Kontakter på tjänstemannanivå rörande skriftväxlingen togs senast i juli i år. Då 1iramkom det att det var möjligt att utsträcka tiden för fullföljandet av skriftväxlingen utöver den s.k. ångermånad som avtalet förutser. Avtalet har vid prövning enligt villkorslagen av regeringen befunnits uppfylla lagens krav, vilket meddelats till kraftindustrin i beslut av den 5 oktober 1978. I samband med utarbetandet av beslutet av den 5 oktober beslöt regeringen också att slutföra förhandlingarna med Frankrike om den skriftväxling som är nödvändig i anslutning till avtalet mellan kärnbränslebolaget och Cogéma. Frågan om eventuellt skadestånd till Cogéma är därför inte längre aktuell.

Herr talman! Den här frågan riktades ursprungligen till en annan energiminister i en annan regering, men den har inte förlorat sin aktualitet, vilket framgår med all tydlighet av det svar jag har fått och för vilket jag tackar energiministern Tham. Detta svar är inte svar på frågan. Det är en undanglidande skrivning som gör att hela frågeställningen kvarstår. Det är ett faktum att Svensk Kärnbränsleförsörjning AB undertecknade detta avtal i somras, någon gång i juli. Min fråga är alltså om regeringen gav sitt samtycke till detta undertecknande, med de konsekvenser som skadeståndsklausuler och annat innebär. Den frågan har jag inte fått något svar på. Att regeringen var medveten om att förhandlingar pågick är en självklarhet som det är onödigt att tala om. Det viktiga är om regeringen var medveten om att avtalet undertecknades och band Sverige vid detta upparbetningsavtal. Den frågan vill jag ha svar på. Undertecknandet innebar naturligtvis en låsning av regeringens och nationens handlingsfrihet i den fortsatta prövningen, det är självklart. Har man undertecknat ett avtal med skadestånds klausuler, måste man ju ta hänsyn till dessa när det handlar om så pass stora summor som i det här fallet. Om vi antar att avtalet inte hade kunnat komma till stånd enligt villkorslagen, då hade vi alltså fått betala skadeståndet, om nu SKB hade skrivit under avtalet utan att regeringen vetat om det. Har regeringen vetat om det och godkänt det utan att man visste om det skulle kunna godkännas vid en prövning enligt villkorslagen, så är det hela ännu mer förbryllande. Hela handläggningen verkar konstig, och intrycket blir inte bättre av det svar som nu har lämnats. Vi är alltså låsta av det här avtalet som har en omfattning och ett innehåll som ännu inte offentliggjorts. Hur går det f. ö., om vi inte fattar beslut om att upparbeta vårt kärnbränsleavfall? Något sådant beslut är ju ännu inte fattat. Jag tycker således att det är en väldigt konstig handläggning som föregått det här avtalet, och jag vill utöver den första grundläggande frågan ställa ytterligare en fråga till energiministern: Anser energiministern att detta är ett korrekt sätt att handlägga och besluta i sådana viktiga frågor som det här gäller med så stora ekonomiska konsekvenser för nationalhushållet?
Herr talman! Villkorslagen föreskriver att ett upparbetningsavtal skall föreligga, om kraftföretagen väljer att ansöka enligt den paragrafen i villkorslagen. Regeringen var självfallet medveten om att kraftindustrin hade fattat beslut om att välja upparbetningsvägen för den här aktuella ansökan och var därför också medveten om att förhandlingar pågick och att ett avtal hade slutits. Efter de kontakter som förekommit på tjänstemannaplanet och som jag här redogjort för, förelåg enligt min mening aldrig någon risk för att vi skulle komma i en sådan situation som Oswald Söderqvist talar om. Efter det beslut som regeringen har fattat och också efter regeringens beslut att uppta diskussioner med den franska regeringen är frågan om skadestånd för avtalet helt avförd. Av vad jag tidigare har sagt följer, herr talman, att jag självfallet anser att den handläggning av denna fråga som skett inom regeringen har varit fullt tillfredsställande.
Herr talman! Kraftindustrin har fattat beslut om att kärnbränsleavfallet skall upparbetas, säger energiministern. Det är intressant. Det skulle vara ännu intressantare att få veta, om den svenska riksdagen har fattat ett sådant beslut. Det är väl inte den svenska kraftindustrin som skall bestämma vår energipolitik och hur vi skall förfara med vårt kärnbränsleavfall? Vi vet också att det inom den stat som levererar vårt kärnbränsle, dvs. USA, bedrivs kraftiga påtryckningar och att stor skepsis råder där när det gäller just upparbetning av kärnbränsleavfall, och vi vet ännu inte vilken ståndpunkt man kommer att inta. Det är mycket möjligt att man kommer att återgå till den attityd man haft tidigare, nämligen att förbjuda upparbetning av det kärnbränsleavfall som uppstår genom det kärnbränsle man säljer bl.a. till oss. Hur går det då med det här avtalet? Jag tycker att det är en oerhört förbryllande och svag argumentering som energiministern för här, när han försöker slingra sig undan vad som hände i somras. Det skall bli intressant att se fortsättningen av den här affären och vad som verkligen kommer ut av den, när vi får se hela avtalet och kan bedöma hur det kommer att verka i praktiken. Till dess konstaterar jag bara att mina frågor kvarstår obesvarade. Det är bara omskrivningar och inga konkreta besked som jag nu har fått.
Herr talman! Riksdagen har fattat beslut om villkorslagen, Oswald Söderqvist. Villkorslagen innebär att två möjligheter lämnas öppna för bolagen när det gäller att söka uppfylla lagens bestämmelser. Den ena vägen, låt mig kalla den upparbetningsvägen, föreskriver upparbetningskontrakt och vidare att industrin kan visa att en helt säker hantering av det slutliga avfallet kan ske. Den andra vägen är icke-upparbetningsvägen. I samband med den här föreliggande ansökan valde industrin upparbetningsvägen, och riksdagen har alltså genom att godta villkorslagen också godkänt ett sådant förfaringssätt. Det betyder inte att den svenska politiken på det här området för all framtid är bunden till upparbetningsvägen. Det här kontraktet omfattar, som Oswald Söderqvist kanske vet, endast en liten del av den bränslemängd som kan bli aktuell för svensk del.
Herr talman! Visst, jag känner till villkorslagen, den känner vi alla till. Där finns de här två alternativen, men det hör inte hit. Vi har inte haft någon slutgiltig diskussion och inte fattat något slutgiltigt beslut i den svenska riksdagen om hur den framtida svenska energiförsörjningen skall ordnas. Det var ju det som den förra regeringen skulle lägga fram förslag om, det skulle ha varit klart vid det här laget. Vi väntar fortfarande på förslaget, och därför är det inte alls säkert att vi kommer att välja industrins väg, som energiministern hela tiden talat om. Det är, som jag sade förut, inte den svenska industrin, det svenska kärnkraftsetablissemanget, som skall bestämma vilken energipolitik som vi skall föra. De frågorna skall avgöras här. Den diskussionen har alltså inte förts och det slutgiltiga förslaget har inte lagts fram, och därför vet vi inte ännu, om det kommer att ordnas på det sättet. Man är ju uppbunden på grund av att man har tecknat avtal med den franska anläggningen, som f.ö. inte är uppförd. Vi vet inte vad det kommer att kosta oss och inte heller vet vi vad USA kommer att säga om upparbetningen i framtiden. Frågorna kvarstår.
Herr talman! Det Oswald Söderqvist sade senast, om vi för framtiden skall välja upparbetningsvägen eller inte, hör till en annan debatt. De frågor som ställdes till mig gällde inte detta utan problemet med hantering av upparbet ningsavtalet med Cogéma. Oswald Söderqvist säger att villkorslagens innehåll inte hör hit. Det är ett något egendomligt uttalande, eftersom ansökan just följde villkorslagens krav, nämligen att ansöka enligt något av de två alternativ som där förelåg. Oswald Söderqvist torde vara något ensam om sin uppfattning att lagens utformning inte hör till diskussionen när det gäller att lämna in en ansökan.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att lagen inte hör hit på det sättet, men jag har sagt att vi ännu inte vet hur det framtida beslutet kommer att se ut. Beslutet skall ju fattas av riksdagen och inte av den svenska kärnkraftsindustrin. Det är det som är intressant i sammanhanget. Svaret på den här frågan och den här debatten visar att den förra regeringen och förmodligen också den sittande regeringen inte tillräckligt har satt sig in i saken. Man har överlämnat åt Svensk Kärnbränsleförsörjning AB att sköta de här förhandlingarna, att underteckna ett avtal som binder oss på ett oacceptabelt sätt. Antagligen har man gjort det utan att regeringen tillfrågats. Jag har ännu inte fått något svar på den ursprungliga frågan: Visste regeringen om att avtalet undertecknades med de här skadeståndsklausulerna? Det är det som är det intressanta, men det har energiministern inte svarat på. Beträffande villkorslagen och energipolitiken över huvud taget skall vi förhoppningsvis till sist, det vill jag poängtera, debattera och besluta om den slutgiltiga utformningen i den här kammaren.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om jag är beredd att med förtur hjälpa till och jämna vägen för det s.k. Sydvärmeprojektet för uppvärmning av bostäder, så att arbetena kan påbörjas redan vid Barsebäcksaggregatens planenliga avställningsperiod nästa sommar. Jag vill erinra om att energikommissionen i sitt betänkande , Energi, föreslog en rad åtgärder som syftade till att minska vårt oljeberoende. Kommissionen såg där bl.a. positivt på möjligheterna att med kärnkraftsvärme, dvs. samtidig produktion av värme och el i kärnkraftverk, minska oljeberoendet. Utredningar om möjligheterna att transportera hetvatten från kärnkraftverken i Barsebäck och Forsmark till fjärrvärmenäten i resp. Malmö-Lund och Uppsala-Stockholm föreligger. En utredning om möjligheterna att överföra värme från Ringhals till Göteborg kommer att färdigställas inom kort. Som jag tidigare framhållit är jag positivt inställd till tanken på att utnyttja kärnkraftverk för samtidig produktion av el och värme. En självklar förutsättning är att detta kan ske med rimlig ekonomi. Av de aktuella projekten borde en värmeöverföring från Barsebäck till Malmö-Lund kunna genomföras snabbast och till den lägsta investeringskostnaden. En sådan värmeleverans från block 1 och 2 i Barsebäck skulle kunna leda till en oljebesparing på i runt tal 300 000 ton per år. Förutom en minskning av oljeberoendet skulle detta ge påtagliga fördelar från miljösynpunkt. BI. a. skulle utsläppen av svaveldioxid i sydvästra Skåne kunna minska med ca 6 000 ton per år. En självklar förutsättning för att ett projekt av detta slag skall kunna accepteras är att stränga säkerhetskrav skall kunna uppfyllas även efter en ombyggnad. Jag vill till sist i detta sammanhang erinra om vad näringsutskottet anförde i sitt betänkande med anledning av förslaget till lag om vissa rörledningar, m.m. Näringsutskottet utgår från att, om så visar sig motiverat, regeringen föranstaltar om en komplettering av det föreslagna koncessionssystemet vid transport av bl.a. olja och naturgas till att även omfatta rörledningar för transport av hetvatten. Denna fråga bereds f. n. i regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Valet när det gäller den framtida värmeförsörjningen för bostäder i Malmö och Lund står mellan att bygga nya oljeoch koleldade anläggningar och att ta vara på det hetvatten som nu släpps ut i havet till ingen nytta vid Barsebäcksverket. Det valet borde inte vara svårt för någon med tanke på vad ytterligare förbränning av kol och olja skulle innebära i form av ökade luftföroreningar, svavelutsläpp och cancerframkallande ämnen. Att utnyttja Barsebäcksverkets kylvatten skulle innebära en minskning av oljeoch kolimporten motsvarande närmare 300000 ton olja per år. Det skulle innebära ett högst väsentligt bidrag till strävandena att minska vårt stora oljeberoende. Att säga nej till Sydvärmeprojektet innebär alltså ett gigantiskt energislöseri. Sydkraft har också beräknat de ekonomiska vinsterna. Dessa kommer även att tillfalla de medverkande kommunerna Malmö och Lund. Den kalkyl som Sydkraft gjort upp redovisar ett överskott på 1 miljard kronor sedan investeringar och räntor har dragits av. Statsrådet talade om att det gäller att få en rimlig ekonomi på denna typ av projekt. Jag vill säga att det sannerligen inte är många investeringar som i dagens läge ger den höga avkastning som det här är fråga om. Dessutom har vi betydande sysselsättningseffekter—-i en första omgång 300-400 man under en fyraårsperiod. Sammanfattningsvis kan man säga att ju snabbare Sydvärmeprojektet blir av, desto bättre för landet och för sydvästra Skåne. Ett snabbt klartecken från regeringens energiansvarige betyder att arbetet kan komma i gång nästa år. Fjärrvärmeleveranserna från Barsebäcksverket till Lund och Malmö skulle då kunna börja under 1983. Jag har nu fått statsrådet Thams svar. Såvitt jag kan se är det mycket positivt. Kanske är det litet oklart vad gäller tidsaspekterna, och på den punkten vill jag gärna ha ett klarläggande. Jag vill därför fråga om jag kan tolka Carl Thams besked här i dag så att han i sin egenskap av regeringens energiansvarige ser positivt på att Sydkraft och kommunerna nu sätter i gång med Sydvärmeprojektet. Kan alltså Sydkraft och kommunerna med regeringens goda minne nu gå in med ansökningar om tillstånd till de olika myndigheter som är berörda i sammanhanget?
Herr talman! Jag kan svara Lennart Pettersson att, som jag redan antytt, det som regeringen bl.a. och kanske framför allt kan göra är att underlätta koncessionsförfarandet i anslutning till det uttalande från näringsutskottet som jag tidigare refererade till. Beredningen av detta pågår i regeringskansliet, och jag hoppas förhållandevis snart kunna lägga fram ett förslag till riksdagen. I övrigt är det klart att det här projektet ytterst vilar på att Sydkraft fattar ett positivt beslut, att man alltså finner lönsamheten rimlig, och mycket talar för att den är det. Regeringen kommer då i enlighet med vad jag tidigare sagt här att se positivt på detta projekt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det här klarläggande beskedet. Därmed borde de ansvariga i sydvästra Skåne ha fått klara och entydiga besked. Det är väldigt bra att det har lämnats här ifrån kammarens talarstol. Statsrådet Tham tog upp möjligheten av en komplettering av den s.k. pipelinelagen till att även gälla hetvatten. Den gäller nu enbart transport av olja och naturgas. Det tror jag är en mycket viktig förbättring när det gäller koncessionsförfarandet. Men om den här revideringen drar för långt ut på tiden i regeringskansliet, så kan det i och för sig medföra fördröjning.

Sydvärmeprojektet får alltså inte ligga still till dess riksdagen har antagit en reviderad pipelinelag, om man nämligen med den gamla lagstiftningen kan komma fram fortare. Det är ju här inte alls fråga om några säkerhetsproblem och liknande, de täcks ju upp av den gamla lagstiftningen.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig dels hur snart regeringen beräknar att Forsmark 1 skall kunna laddas, dels när arbetena med Forsmark 3 åter får sättas i gång i full omfattning och dels när regeringen avser att ge tillstånd till uppförande av ett centrallager för utbränt kärnbränsle. Vad beträffar den första frågan vill jag anföra följande. I det beslut den tid:gare regeringen fattade den 5 oktober i år med anledning av bl.a. Forsmarksbolagets ansökan enligt villkorslagen om att få tillföra Forsmark 1 kärnbränsle sägs att regeringen vid sin bedömning av förutsättningarna för en helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet funnit att viss kompletterande geologisk undersökning fordras för att lagens krav skall vara helt uppfyllda. Enligt vad jag har erfarit är kraftindustrin f. n. sysselsatt med att göra sådana kompletterande geologiska undersökningar. När i detta fall Forsmarksbolaget inkommer med en förnyad ansökan enligt villkorslagen avser regeringen att överlämna denna till statens kärnkraftinspektion för yttrande. Om inspektionen därvid finner att osäkerheten har undanröjts beträffande de geologiska förutsättningarna för slutförvaring i Sverige avser regeringen att lämna sökanden tillstånd att tillföra Forsmark 1 kärnbränsle. Det går f. n. inte att närmare ange när ett eventuellt laddningstillstånd kan ges. Tidpunkten är beroende av hur lång tid som krävs för de kompletterande geologiska undersökningarna och kärnkraftinspektionens prövning. Beträffande den andra frågan så har inriktningen varit att denna höst ta ställning till om byggandet av det tredje aggregatet i Forsmark skall avbrytas eller fullföljas. Arbetena inom projektet har begränsats i avvaktan på detta beslut. De uppgörelser som i samband därmed har träffats mellan berörda parter i projektet förutsätter att ett besked i frågan kommer att lämnas före årsskiftet. Regeringen räknar med att detta skall kunna ske. Som svar på frågan om ett centrallager vill jag slutligen efter samråd med bostadsministern anföra följande. Svensk Kärnbränsleförsörjning AB ansökte den 30 november 1977 om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att få uppföra ett centralt lager för använt kärnbränsle vid antingen Forsmark, Simpevarp eller Studsvik. Regeringen avser att inom kort fatta beslut med anledning av SKBF:s ansökan.

Herr talman! Jag har vid flera tillfällen sedan regeringsskiftet 1976 riktat frågor och interpellationer till statsministern och energiministern om kärnkraftsbygget i Forsmark. Också Vattenfall och de anställdas organisationer har flera gånger oroligt frågat hur det skulle bli med det planerade och beslutade utbyggnadspro grammet, och det har även gjorts uppvaktningar, bl.a. från kommunens sida. På alla dessa frågor har lämnats undvikande svar; regeringen har på olika sätt förhalat frågan för att om möjligt kunna hålla ihop regeringen fram till nästa val. Det gick inte riktigt som man hade hoppats — meningsmotsättningarna var för stora och man nådde inte ända fram. Regeringen föll på Forsmark 3. Därmed kan man säga att kärnkraften visat prov på oanad styrka. Detta utdragna resonemang om energifrågorna var ett dyrbart och beklämmande skådespel. Det har drabbat alla de tusentals personer som trott sig ha en trygg och säker anställning, det har drabbat företag och kommuner. Nu har vi fått en enpartiregering som lovat att lösa energifrågorna och som rimligtvis borde kunna enas i sin uppfattning. Det är därför med stort intresse som jag har tagit del av svaret på mina frågor, och jag tackar statsrådet för svaret. På fråga nr I om laddningen av Forsmark 1 svarade Carl Tham att vissa kompletterande geologiska undersökningar skall företas. Det är riktigt att sådana undersökningar pågår. Jag vet själv att fyra aggregat är i arbete vid Finnsjön i norra Uppland — det är de s.k. politiska borrhålen som man håller på med. Den gamla trepartiregeringen enades om detta den 29 september. Jag vill framhålla att det är viktigt att de kompletterande undersökningarna, som jag förstår att man i folkpartiet nu känner sig bunden av, utförs så snabbt som möjligt, eftersom varje dags försening kostar stora pengar. Det finns i dag 350 personer anställda för driften, och de är färdigutbildade och redo att ta itu med sin verkliga uppgift. I samma grad gäller detta Ringhals 3. Men det har varit oklart hur många borrhål som behöver borras där — fem eller hundra har nämnts i diskussionerna. Kan statsrådet ange ungefär hur lång tid detta arbete beräknas ta? Min andra fråga gällde Forsmark 3 — tuvan som stjälpte regeringslasset alltså. När får verksamheten där återupptas i full omfattning? Nu säger statsrådet att det skall lämnas ett besked före årsskiftet, men jag tror det är nödvändigt att det beskedet lämnas redan under november. Det är nämligen så att man har begärt medel och uppskjutit varslet för de anställda byggnadsarbetarna, och tiden går snart ut. Eftersom det är viktigt att kunna behålla den arbetskraften intakt är det nödvändigt att få beskedet så snabbt som möjligt. Kan det ske under november månad? Beträffande frågan om centrallagret är jag tacksam för det besked som lämnats. Men kan ett beslut fattas före årsskiftet?
Herr talman! Beträffande de geologiska undersökningar som Nils Hjorth talade om är det alldeles riktigt att vi anser att de skall genomföras och att de skall genomföras så, att man kan få fram den kompletterande information som den tidigare regeringen har begärt. Det blir sedan kärnkraftinspektionens sak att bedöma om de resultat man därvid får innebär att villkorslagens krav har uppfyllts eller ej. Sedan skall, som jag också har sagt, regeringen fatta det Det är däremot fel att ställa frågan om hur lång tid detta kommer att ta till mig. Den frågan bör ställas till dem som är ansvariga för borrningarna. Det är riktigt att det har stått att läsa något olika uppgifter i tidningarna —jag kan bara hänvisa till dem och till de bedömningar som de ansvariga har gjort. Vad beträffar Forsmark 3 har jag ingenting att tillägga utöver vad jag redan har sagt, utom möjligen att det är min bestämda avsikt att regeringen skall ha ett förtroendefullt samarbete med kraftindustrin på grundval av de olika säkerhetskrav som riksdag och regering uppställer. Vi skall därför anstränga oss och se till att det inte uppstår någon tidsutdräkt i onödan. Till sist: Vad beträffar centrallagret för använt bränsle — det s.k. CLAB — kan jag säga att ett besked skall komma före årsskiftet.
Herr talman! Det verkar litet egendomligt att statsrådet lägger ansvaret för de ytterligare geologiska undersökningarna på dem som utför borrningarna. Statens kärnkraftinspektion godkände ju den förra ansökan om att få ladda. Likaså har KBS ansett att det svenska urberget är lämpligt. De instanserna har alltså redan godkänt ansökan. Det är regeringens åtgärder som har gjort att man måste genomföra dessa ytterligare arbeten. Därför har regeringen ett ansvar och skall inte försöka skylla ifrån sig på de andra institutionerna. Det är viktigt att man kan behålla den arbetskraft som är anställd för det tredje aggregatet i Forsmark. Som jag sade har man för ett trettiotal man skjutit på varseltiden, som går ut nu i november. Kan jag tolka statsrådets svar som att han är beredd att rekommendera Vattenfall att behålla den arbetsstyrkan till dess att besked kan lämnas om att man kan sätta i gång arbetena i full omfattning igen?
Herr talman! Regeringen begärde, vilket Nils Hjorth mycket väl vet, kompletterande information när det gällde ansökan enligt villkorslagen. Det är självklart att regeringen tar ansvar för detta. Själva poängen är ju att det är regeringen som skall granska hur bolagen har lyckats uppfylla de stränga säkerhetskrav som uppställts. Men sedan är det bolagens sak att genomföra det praktiska arbetet. Det innebär självfallet inte att regeringen på något sätt fritar sig från ansvaret för att de gör detta. Men det är bolagens sak att göra arbetet och att tala om hur fort det kan gå. Det kan inte jag göra — det vore felaktigt av mig. Jag har ingen kommentar att göra utöver det jag redan har sagt när det gäller Forsmark 3.
Herr talman! Jag begär inte att regeringen skall gå ut och borra vid Finnsjön eller på andra platser. Men regeringen har ett ansvar, och det var det jag försökte få fram. Det har sagts att man i den förra trepartiregeringen hade väldigt olika uppfattningar om antalet borrhål som var nödvändiga och om hur lång tid arbetet skulle ta. En del sade att det räckte med fem borrhål, andra sade att det behövdes hundra borrhål. En del sade att arbetet kunde ta flera månader, andra sade att det kunde ta flera år. Det skulle vara intressant att veta den nya regeringens uppfattning. Hur många hål anser man att det behöver borras? Man skall inte skylla ifrån sig på bolaget som skall utföra arbetet. Bolaget måste ju ha vissa direktiv för detta.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga med anledning av att 3 ton uran, enligt uppgift, under de senaste fem åren försvunnit vid Asea-Atoms bränslefabrik i Västerås. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Enligt vad jag inhämtat från statens kärnkraftinspektion har under de senaste åren skillnaden mellan de mängder uran som anländer till resp. lämnar bränslefabriken varit ca 49/00. Skillnaden utgörs främst av uran som fastnat i rörledningar, filter o. d. under processen. Något utsläpp till omgivningen via luft och vatten har inte konstaterats. Enligt de riktlinjer för bokföring av klyvbart material som har utarbetats av det internationella atomenergiorganet IAEA kan man tillåta en skillnad på upp till 5 ?/oo mellan de bokförda mängderna uran som anländer resp. lämnar en anläggning som Asea-Atoms bränslefabrik. Värdena för Västeråsfabriken ligger således inom ramen för det som är tillåtet. Kärnkraftinspektionen studerar f. n. och har även vidtagit åtgärder för att minska den mängd uran som bokföringsmässigt binds i kärnbränslefabriken i Västerås. Dessa åtgärder består bl.a. i att medverka till att det utarbetas bättre mätmetoder och förbättrad mätteknik vid bestämning av mängden uran som anländer till resp. lämnar fabriken. Inspektionen studerar också olika metoder för att bestämma den mängd uran som lämnar bränslefabriken i form av aktivt avfall. Regeringen avser att uppdra åt kärnkraftinspektionen att redovisa dessa frågor för regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min fråga. Låt mig först göra en liten reflexion om detta med formuleringar. När Carl Tham talar om svavelnedfall räknar han i ton. När han talar om försvunnet uran räknar han i promille. Ton låter ju gärna mer än promille, och den omräkning som Carl Tham har gjort i svaret föranleder mig att inleda med att fråga: Stämmer den uppgift som förekom i tidningarna för någon vecka sedan och som finns i min fråga, att det försvunnit 3 ton uran i hanteringen vid Asea-Atoms bränslefabrik? Är alltså 3 ton lika med 4 ?/oo om året under den aktuella tiden? Om så är fallet är 3 ton uran faktiskt ganska mycket, oavsett vilka relationstal man kan räkna fram i förhållande till den totala hanteringen vid den här fabriken. Nu säger statsrådet Tham att skillnaden mellan de mängder uran som anländer till resp. lämnar bränslefabriken främst utgörs av uran som fastnat i rörledningar, filter o. d. Också från Asea-Atom var man, när denna fråga väcktes, ganska svävande i sina uttalanden om vart detta uran egentligen hade tagit vägen. Man var från Asea-Atoms sida t.o.m. ännu mer svävande än vad det ansvariga statsrådet är. Man trodde där att det hade fastnat i filter o.d., men man visste inte riktigt säkert. Därför måste jag fråga: Har det ordentligt kartlagts vart uranet tagit vägen? Man tycker ju att 3 ton uran, eller hur mycket det nu kan vara, är en så pass stor kvantitet att det borde vara ett samhälleligt intresse att veta var det finns och hur det har försvunnit. Och om detta inte har kartlagts, tänker regeringen i så fall se till att det blir ordentligt kartlagt, så att vi vet vart uranet tagit vägen? Även om man inte kunnat konstatera några utsläpp till omgivningen via luft och vatten — det är ju tur det — måste det verkligen vara av intresse att ha en ordentlig kunskap om vad som har hänt med detta uran. Nu kommer man att försöka förfina mätmetoderna och bringa ner svinnet, och det är naturligtvis väldigt viktigt. Men räcker det att man får till stånd en sådan redovisning till regeringen som statsrådet talar om? Vore det inte påkallat att få fram skärpta bestämmelser på det här området, så att man verkligen har garantier för att inte rätt stora kvantiteter uran kommer på villovägar på det sätt som tycks ha skett?
Herr talman! Jag trodde faktiskt, Pär Granstedt, att det framgick av svaret att de 3 ton uran som Pär Granstedt hänvisade till i frågan motsvarade just de 4/00 som jag talade om. Anledningen till att jag nämnde denna uppgift var att den är intressant i förhållande till de internationella kontrollbestämmelser som föreligger på detta område. Den godkända internationella nivån underskrids alltså vid Västeråsfabriken, vilket är tillfredsställande. Däremot är det inte tillfredsställande att här finns oklarheter. Det var också därför som jag i mitt svar uttryckligen nämnde att efter vad jag erfarit är SKI sysselsatt med att få fram en bättre kartläggning, och vi avser begära att SKI skall redovisa resultatet för regeringen. För att svara på Pär Granstedts sista fråga vill jag också nämna att om det då visar sig att det finns anledning att vidta åtgärder kommer regeringen självfallet att göra det. Jag tror att vi alla är överens om att vi skall hantera dessa frågor så att maximal säkerhet kan uppnås. Men jag konstaterar likväl — det gjorde ju också Pär Granstedt i sina reflexioner — att här föreligger inget hot mot människors liv eller hälsa eller för den omgivande miljön. Det konstaterade svinnet har sin grund i, som jag nämnde, att merparten av detta fastnat i rör och diverse anläggningar under själva processen.
Herr talman! Först och främst var det bra att få siffran bekräftad. I svaret redovisas bara den uppgift jag lämnar i min fråga, där jag säger att det enligt uppgift har försvunnit 3 ton uran. Det kommenterar inte statsrådet i svaret. Därför var det bra att få siffran klart bekräftad. Jag tycker att man bör se på detta med mycket stort allvar. Statsrådet Tham säger att om det finns anledning kommer regeringen att skärpa bestämmelserna. Jag tycker att om nuvarande bestämmelser gör det möjligt att uran försvinner i kvantiteter som man får räkna i ton under loppet av några få år, så är det motiv nog att skärpa bestämmelserna även om de internationella reglerna tillåter ett så stort svinn. Det är i så fall inte första gången vi ser anledning att i Sverige ha striktare regler än man har internationellt. Även om vi hittills inte kunnat konstatera några radioaktiva utsläpp till omgivningen via luft och vatten vill jag inte hålla med Carl Tham om att det inte föreligger något hot mot omgivningen, om ett sådant här svinn förekommer. Det faktum att det hittills inte hänt någonting allvarligt är ingen som helst garanti för att inte de ton uran som med nuvarande system kan förväntas släppas ut i framtiden leder till negativa konsekvenser för omgivningen.
Herr talman! Det är inte de nuvarande bestämmelserna som gör att det fastnar en del uran i anläggningen utan det är den tekniska processen. Då måste man ställa sig frågan, om det finns något i den tekniska processen som kan medföra hot mot människors liv och hälsa. Hittills har detta inte kunnat konstateras. Däremot finns det, som jag också framhållit, ett klart intresse av att kartlägga det hela och få ned svinnet så långt det över huvud taget är möjligt och om det visar sig nödvändigt vidta lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder måste grunda sig på en mera utförlig kartläggning än som i dag finns tillgänglig. Det är också därför som regeringen avser att begära att kärnkraftinspektionen redovisar detta för regeringen.
Herr talman! Det är inte bestämmelserna som avgör hur mycket som släpps ut utan den tekniska processen, säger Carl Tham. Men det måste väl ändå vara så att Asea-Atom får se till att anpassa sin tekniska process efter de bestämmelser som gäller! Det kan väl inte vara så att regeringen anpassar bestämmelserna efter Asea-Atoms tekniska process? Självfallet har regeringen ansvaret för att se till att sådana regler gäller för den här hanteringen att det inte finns risk att tonvis med uran försvinner i den process som sker i en svensk industri.

Herr talman! I februari i år beslöt den dåvarande regeringen att uppdra åt vägverket att upphandla fyra stålbroar. Upphandlingen skulle underställas regeringens prövning. Den nuvarande regeringen har i beslut uppdragit åt vägverket att fullfölja upphandlingen för en av broarna. Nils Åsling har med hänvisning till detta frågat mig när den enligt den tidigare regeringens beslut redan upphandlade Sannsundsbron kan beräknas komma till utförande.
I februari beslöt den dåvarande regeringen att uppdra åt vägverket att upphandla fyra stålbroar.
Vägförvaltningen i Jämtlands län hade redan i 1975 års flerårsplan planerat byggandet av en bro över Sannsundet. Detta skulle påbörjas 1980. Den förra regeringen har undersökt möjligheterna att bygga ett antal broar av stål.
Dåvarande kommunikationsministern betonade att regeringens beslut skulle ses mot bakgrund av strävan att stödja sysselsättningen såväl inom den inhemska industrin som på byggnadsoch anläggningssidan.
Genom att lägga beställningar på varven skulle man skapa underlag för alternativ produktion. Hänsyn skall tas till sysselsättningen inom vissa områden. Departementet tog fram ett ”paket” på fyra broar. En av dem var Sannsundsbron. I februari i år uppdrog regeringen åt vägverket att upphandla de fyra vägbroarna.
Marianne Stålberg har mot bakgrund av besluten frågat mig vad som föranledde mig att riva upp en principuppgörelse som byggde på regionaloch sysselsättningspolitiska skäl samt hur beslutet om att prioritera brobyggen endast i de södra delarna av landet stämmer överens med de regionalpolitiska målen att skapa arbete i olika delar av landet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.
Det är därför angeläget, framhöll han, att broarna kan byggas snarast möjligt. Den nya regeringen har nu meddelat att bara ett av de fyra projekten kommer till omedelbart utförande och att tillräckliga skäl inte talar för att med extra medel finansiera en tidigareläggning av de tre övriga broprojekten.
Regeringen har emellertid nu beslutat att anslå 130 milj.kr. till byggande av en enda bro, Stallbackabron i Trollhättan. Detta skulle kunna frigöra medel för verket att tidigarelägga även andra broar. Enligt vägverket kan detta ske för högst två broar, Lullehovsbron i Stockholms län och Strängnäsbron i Södermanlands län. Därmed hamnar hela effekten av de statliga insatserna i södra delarna av landet.
Genom beslut den 26 oktober 1978 anslog regeringen särskilda medel för byggande av Stallbackabron. Denna bro utgör en av de fyra broar som vägverket på uppdrag av den tidigare regeringen infordrat anbud på. För de övriga tre broarna, bl.a. Sannsundsbron, prövade regeringen inte avgivna anbud, då tillräckliga skäl f. n. inte ansågs föreligga för att i särskild ordning finansiera en tidigareläggning.
Det finns dock ingenting i utvecklingen på arbetsmarknaden som stöder denna nya prioritering. När kan den enligt den tidigare regeringens beslut redan upphandlade Sannsundsbron beräknas komma till utförande?
Vad föranledde statsrådet att riva upp en principuppgörelse som byggde på regionaloch sysselsättningspolitiska skäl? Hur stämmer beslutet om att prioritera brobyggen endast i de södra delarna av landet överens med de regionalpolitiska målen att skapa arbete i olika delar av landet?
Detta innebär att Sannsundsbron får finansieras inom ramen för vägverkets ordinarie medel. Av vad jag erfarit från vägverket kommer upphandling av Sannsundsbron att ske i dag. Bron kommer att utföras med en överbyggnad i stål och påbörjas innevarande vinter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tackar också för beskedet om Sannsundsbron — den är efterlängtad i Jämtland. Men jag beklagar den osäkerhet som kommunikationsministerns tidigare besked i fråga om de fyra speciella broföretagen har åstadkommit. Jag upplever det som ett olycksfall i arbetet som vi får ha förståelse för. Jag tycker också det är fel att i det sammanhanget hänvisa till att det f. n. inte föreligger särskilda skäl att finansiera en tidigareläggning av broföretagen. Den bedömning som gjordes i februari av dåvarande kommunikationsministern i den tidigare regeringen har ju inte på något sätt kunnat förändras av utvecklingen på arbetsmarknaden, vare sig för broföretagen som sådana eller beträffande den lokala arbetsmarknaden. Nu är allt gott och väl, kan det synas. Jag sätter dock ett stort frågetecken inför det sista beskedet i svaret som fru Bondestam ger, nämligen att Sannsundsbron får finansieras inom ramen för vägverkets ordinarie medel. Om detta innebär, kommunikationsministern, att andra angelägna företag får stå tillbaka, så har man förryckt den tidigare prioriteringsordningen och dessutom missat poängen med den tidigare regeringens beslut om dessa fyra extraordinära broföretag, dvs. att det skulle vara en speciell insats. Jag måste säga att det vore mycket beklagligt om detta leder till att andra angelägna vägbyggnadsprojekt inom vägverkets ansvarsområde får stå tillbaka, och jag vädjar till kommunikationsministern att i så fall se till att vägverket får den mot dessa engagemang svarande erforderliga medelsförstärkningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det i och för sig positiva svaret på min fråga. Det är klart att vi i Jämtland med förvåning och stor besvikelse mottog beskedet om att bron över Sannsundet inte nu skulle kunna komma till stånd, såsom tidigare förutsatts. Det är därför glädjande om bron nu kommer till utförande. Byggandet av Sannsundsbron är av betydelse för Jämtlands län av flera skäl, bl.a. för de många arbetslösa, även om den inte får någon avgörande betydelse för sysselsättningsläget. Bron innebär i alla fall ett gott tillskott för anläggningsarbetarna. Men den kommer också att få stor betydelse för de berörda människorna runt omkring, eftersom de lättare än nu får tillgång till den arbetsmarknad som finns i Östersundsområdet. Men jag måste ställa ungefär samma fråga som Nils G. Åsling: Varifrån kommer pengarna? Jag sitter själv i länsstyrelsen i Jämtlands län, och där har vi konstaterat att den låga medelstilldelningen inte gjort det möjligt att prioritera Sannsundsbron därför att den tar för mycket medel från andra angelägna vägprojekt. Därför är jag ytterligt förvånad över att dessa medel nu plötsligen skulle kunna finnas hos vägverket inom den ordinarie medelstilldelningen.
Herr talman! Som svar på både Nils Åslings och Marianne Stålbergs frågor vill jag säga att jag förmodar att vägverket i den pågående flerårsplaneringen för det framtida vägbyggandet har funnit alternativ som möjliggör byggande av bron med start i vinter.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om regeringen har för avsikt att under året förelägga riksdagen proposition om ny trafikpolitik och, om så är fallet, vilka huvudfrågor propositionen kommer att omfatta. Regeringen har för avsikt att under våren 1979 förelägga riksdagen en samlad trafikpolitisk proposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är bra att den anmärkningsvärda tystnaden i regeringsdeklarationen beträffande trafikpolitiken bryts och att löfte om en trafikpolitisk reform nu ges inför riksdagen. Visserligen har vi under de två senaste åren matats med ymnigt strödda löften och hugskott på trafikområdet som starkt härdat vår misstro mot regeringens förmåga att lägga fram förslag till en samlad trafikreform. Jag hoppas att det nu i dag avgivna löftet är ordentligt förankrat i regeringen till skillnad från vad vi varit vana vid under de två senaste åren. Av naturliga skäl kan diskussionen bara gälla innehållsförteckningen. Detaljerna får anstå tills i vår när propositionen kommer. Min första fråga gäller trafikplaneringen. Det är bra att den övergripande trafikplaneringen kommer att vara med. Men vi vet att fördröjningen av trafikreformen innebär stora risker för att vi kommer att fatta beslut på ett föråldrat beslutsunderlag. I kommuner och landsting liksom i myndigheter och trafikorganisationer har man kommit i ett väldigt besvärligt planeringsläge genom att reformen ständigt skjutits upp. Därför är det nödvändigt med en snabb uppstramning av den regionala trafikplaneringen. Länsstyrelser och övriga myndigheter måste få besked om hur staten definierar sitt ansvar i förhållande till det regionala ansvaret och om hur samarbetet mellan olika trafikgrenar bättre skall kunna tillvaratas. Hamnoch flygplatsplaneringen måste samordnas med den övriga trafikplaneringen. Jag förutsätter att en sådan samordning föreslås i den kommande propositionen. Kostnadsansvarets utformning och tillämpning för olika trafikgrenar är också en nyckelfråga för en ny trafikpolitik. I all synnerhet gäller det att komma till rätta med järnvägens problem, som ju knappast blivit mindre efter den senaste tidens många taxeutspel. De 300 miljonerna som den trafikpolitiska kommittén såg som en skälig regleringspott har i det här läget genom SJ:s aptit kompletterats med åtskilliga nya krav som måste försvåra regleringen av SJ:s ekonomiska ansvar. Utan att begära någon detaljredovisning vill jag därför fråga statsrådet om det är regeringens avsikt att reglera hela frågan om SJ:s ekonomi, inkl. förslag om taxeförändringar och järnvägsnedläggelser, ersättning till det icke lönsamma nätet osv., i propositionen. Om så är fallet, har då regeringen för avsikt att låta de ekonomiska åtaganden, som det innebär, slå igenom i den kommande budgeten, eller kompletteras förslaget med en taxehöjning? Jag förutsätter att en regering av så utpräglad tidsbestämd karaktär sätter en ära i att inte skjuta den här skuldbördan framför sig.
Herr talman! Jag vill bara försäkra Bertil Zachrisson om att hela regeringen står bakom beslutet om att lägga fram den här trafikpolitiska propositionen i vår, och jag är inte nu beredd att i detalj gå in på vad propositionen kommer att innehålla.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en fortsatt åretruntbemanning av Rödkallen. Frågan om indragning av Rödkallens lotsuppassningsställe under Luleå lotsplats har prövats av regeringen. I beslut i början av året medgav regeringen att lotsuppassningsstället får dras in. Indragningen har emellertid ännu inte verkställts av sjöfdrtsverket i avvaktan på dels en utredning om möjligheterna att samordna vissa funktioner i hamn-, lotsoch farledsverksamheterna, dels en rapport från en arbetsgrupp som utreder frågan om framtida bemanning av utsjöplatser. I arbetsgruppen ingår representanter för naturvårdsverket, SMHI och sjöfartsverket. Jag avser inte att vidta några åtgärder i frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på frågan. I takt med effektiviseringen av fyrdriften har den personal som bemannar fyrarna fått allt fler uppgifter att fylla, och beträffande Rödkallen finns det en rad punkter som måste beaktas när en indragning av bemanningen diskuteras. Från Rödkallen sker t.ex. kontinuerlig rapportering till SMHI var tredje timme. Bland de data som sänds vidare till SMHI kan nämnas en från 1870 oavbruten isstatistik från området samt inte minst de lokala väderrapporter som sänds till bl.a. lotsarna. En avbemanning av Rödkallen betyder också stora olägenheter för yrkesfiskarna i området. Om Rödkallen läggs ner har man ingen replipunkt i hela Bottenviken, och denna yrkesgrupp anser därför att sjösäkerheten äventyras. Också den växande fritidsbåtstrafiken ställer utökade krav på bevakning i den yttre skärgården. Även från försvarshåll finns ett intresse av att behålla en god övervakning av kustbandet. En mängd faktorer talar alltså för att en bemanning av Rödkallen bör behållas även i framtiden. Men självfallet kan man inte bortse från att det kostar en del pengar att behålla bemanningen av Rödkallen. Frågan är egentligen om den ekonomiska redovisning som sjöfartsverket har givit av påstådda besparingar genom en avbemanning av fyren är acceptabel sett från samhällsekonomisk synpunkt. Vinsten av att dra in bemanningen på Rödkallen lär ligga omkring 100 000 kr. per år. Av dessa pengar har SMHI förklarat sig berett att skjuta till 80 000 kr. — en tjänst — eftersom man anser att en bemannad station är helt överlägsen en automatstation. Kvar skulle alltså stå en rationaliseringsvinst på 20000 kr. för samhället. Därutöver har man från båtmännens sida föreslagit ytterligare besparingar, som gör att den verkliga rationaliseringsvinsten skulle sluta någonstans kring 8 000 kr. Detta kan vara värt att ha i minnet, när man diskuterar vad en indragning av bemanningen innebär. I det svar som jag har fått hänvisar kommunikationsministern till att en arbetsgrupp jobbar med dessa saker och att i arbetsgruppen ingår representanter för SMHI och sjöfartsverket. Statsrådet avser inte att vidta några åtgärder i frågan. Detta är märkligt med tanke på den ringa besparing som denna indragning innebär för samhället. Man har inte heller på något sätt brytt sig om att inhämta synpunkter från de regionala myndigheterna, länsstyrelsen osv. Det är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att den förre kommunikationsministern gjorde en del direkta ingripanden för att hejda nedläggningar och indragningar av bemanningen på fyrar. Jag tänker i detta fall på Måseskär.

Herr talman! Jag vill först säga att det var den tidigare regeringen som beslutade att en indragning av Rödkallen fick äga rum och att frågan om en avbemanning måste avgöras med hänsyn till trafikutvecklingen, den tekniska utvecklingen när det gäller båtmateriel, telemateriel etc. och till möjligheten att samordna verksamheten inom sjöfartsverket med andra organs verksamhet. I Luleå finns potentiella samordningsoch rationaliseringsmöjligheter, då såväl sjöfartsverket som hamnen f. n. har från varandra oberoende passningsfunktioner. En avbemanning av Rödkallen kan således komma att sammanfalla med att dessa passningsfunktioner samlokaliseras. När det gäller sjöräddningen finns det enligt sjöfartsverket behov av en operativ sjöräddningsenhet i Luleå skärgård. Från såväl ekonomisk som administrativ synpunkt är en placering i Luleå att föredra. En placering där är också operativt lämplig. Genom vissa åtgärder, bl.a. nödhamn med kommu Nr 29 nikationsmöjligheter på Rödkallen, kompenseras bortfallet av Rödkallen som bemannad utsjöplats. Vad avser vädertjänsten planerar SMHI anskaffning och installering av utrustning för fjärravläsning av meteorologiska och hydrologiska data på Farstugrund. Därigenom tillgodoses behovet av meteorologiska och hydrologiska uppgifter för vädertjänsten på ett tillfredsställande sätt. När det gäller flyget har Kallax flygplats fått direktinformation om vädret från Rödkallen. Vid en övergång till fjärravläsning kommer informationen med viss kortare tidsfördröjning, men möjligheter finns att efter en viss tid reducera den fördröjningen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att en indragning av bemanningen på Rödkallen har få nackdelar, medan fördelarna från ekonomisk och administrativ synpunkt är stora.
Herr talman! Jag har väldigt svårt att se de ekonomiska fördelarna, när besparingen i det här fallet totalt rör sig om ca 8 000 kr. per år. Förutom de organ kommunikationsministern nämnde finns det många grupperingar som har nytta av att fyren är bemannad. Som jag sade, är SMHI berett att skjuta till en tjänst — man anser nämligen att en bemannad station är betydligt säkrare än en automatstation. Sedan tycker jag att det är förunderligt att regeringen inte bryr sig om att höra efter vad de lokala intressenterna och de regionala myndigheterna tycker, detta med tanke på den ynkliga vinst en avbemanning trots allt innebär för samhället. Yrkesfiskarna och även andra intressenter ser en bemanning av fyren även i framtiden som någonting mycket viktigt.

Herr talman! Ivan Svanström har frågat mig om jag är beredd att företa åtgärder för att förbättra mottagningsförhållandena för lokalradion i norra delen av Kalmar län. Bakgrunden till frågan är, enligt Ivan Svanström, att allmänheten i området har klagat över dåliga mottagningsförhållanden. Orsaken anses vara bristande kapacitet på Västervikssändaren. Låt mig först i korthet beskriva hur utsändningen av lokalradioprogrammet i Kalmar län går till. Programmet distribueras över två olika sändare, varav den ena är den ordinarie P 3-sändaren i Västervik. Den andra är en särskild lokalradiosändare i Emmaboda. Emmabodasändaren täcker i huvudsak de södra länsdelarna medan sändaren i Västervik täcker de norra. I 23 de mellersta delarna av länet kompletterar sändarna varandra i viss utsträckning. När det gäller Västervikssändarens kapacitet kan jag nämna att denna sändare tillhör de starkaste FM-sändarna i landet. Effekten uppgår till 60 KW och en effektökning skulle, enligt televerket, endast ge obetydliga förbättringar av programmottagningen. Jag kan därför inte finna att det föreligger någon bristande kapacitet i den meningen att sändaren skulle vara för svag. Däremot kan det naturligtvis i undantagsfall finnas luckor i sändarens täckningsområde, där programmen hörs något sämre t.ex. på grund av geografiska hinder. Varken televerket eller Sveriges Lokalradio anser emellertid att mottagningsförhållandena är särskilt besvärliga i de norra länsdelarna. Allmänt kan sägas att televerket i samråd med lokalradion fortlöpande arbetar med att eliminera de mottagningssvårigheter som kan finnas på olika håll i landet. Jag kan i det sammanhanget nämna att man när det gäller Radio Kalmars sändningar f.n. överväger behovet av en mindre sändare i Oskarshamn. En sådan sändare skulle förbättra mottagningen av både de ordinarie P 3-sändningarna och lokalradioprogrammet. Samtidigt skulle det bli möjligt för lokalradion att sända särskilda programinslag över ett mindre område än länet.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att enligt de uppgifter som finns skulle sändningsförhållandena vara goda i norra länsdelen. Jag vill då bara påpeka att jag inte tagit mina uppgifter ur luften, utan att jag har fått flera brev och samtal i detta ärende. Det är emellertid möjligt att en del av klagomålen stammar från de områden som statsrådet avser med mellersta delen av länet. Enligt svaret är det ju så att de bägge sändarna ”i viss utsträckning” kompletterar varandra. Då kan det uppstå besvärligheter i skarven. Det kan också hända att en del av klagomålen härrör från det förhållandet att man i norra delen av länet av andra skäl hellre lyssnar på lokalradion i Östergötland. Det har ju andra orsaker än sändningskapaciteten. Det är dock uppenbarligen så att det kan råda olika åsikter i den här frågan. Jag noterar med tillfredsställelse att man överväger att genom en mindre sändare i Oskarshamn täcka den lucka som kan finnas mellan de bägge sändarna i Kalmar län. Kommunikationerna i Kalmar län är alldeles speciella på grund av länets långsmala utformning. Detta gäller också sändningsoch mottagningsförhållandena för radio och TV. Därmed halkar statsrådet också nästan in på programutformningen med att säga att man kan sända särskilda programinslag över ett mindre område av länet. Som landstingsordförande vill jag säga att det snarare är ett intresse att vi får goda mottagningsförhållanden för ett samlat programutbud som täcker hela länet, detta så mycket mera som vår press är delad så att det knappast finns något pressorgan som är heltäckande i landstingsområdet.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat industriministern dels om industriministern anser att det ur näringspolitisk synpunkt är angeläget att slå vakt om Göteborgs hamn, dels om industriministern kommer att medverka till ett statligt delägarskap i Göteborgs hamn, så att därigenom en fortsatt utbyggnad av hamnen kan säkerställas. Frågan har överlämnats till mig. Göteborgs kommun och Göteborgs hamn har i skrivelse den 31 oktober 1977 till regeringen föreslagit att Göteborgs hamn ombildas till aktiebolag, där staten erbjuds teckna aktier till ett belopp av ca 150 milj.kr. I vissa avseenden intar Göteborgs hamn en särställning bland svenska hamnar. Det gäller i fråga om den transoceana linjetrafiken, där hamnen i många fall fungerar som centralhamn inte enbart för Sverige utan också för Norden i övrigt. Denna ställning har Göteborgs hamn uppnått av egen kraft i hård konkurrens med andra hamnar. I andra avseenden konkurrerar Göteborgs hamn direkt med andra svenska hamnar. Jag anser att det är värdefullt för det svenska näringslivet att ha tillgång till den omfattande service som Göteborgs hamn erbjuder. De pågående investeringarna i Älvsborgsoch Skandiahamnarna svarar enligt min mening väl mot de krav som bl.a. den pågående omstruktureringen inom sjöfarten ställer. När det gäller frågan om statligt delägarskap har regeringen ännu inte tagit slutlig ställning. En sådan prövning måste givetvis göras med utgångspunkt i ett vidare hamnpolitiskt perspektiv. Därvid måste Göteborgs hamns konkurrensförhållanden gentemot kontinenthamnar särskilt beaktas. Regeringen avser därför att införskaffa ytterligare underlag i detta avseende. I den s.k. varvspropositionen föreslås bl.a. att vissa angelägna vägoch järnvägsinvesteringar som har betydelse för Göteborgs hamn skall kunna utföras som beredskapsarbeten. Härigenom bidrar staten till att de aktuella utbyggnadsplanerna kan förverkligas.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaren på de frågor jag har ställt. Jag riktade mina frågor till industriministern, eftersom Göteborgs hamn har en utomordentligt stor näringspolitisk betydelse, icke blott för näringslivet i Göteborg och Västsverige utan i allra högsta grad för hela det svenska näringslivet. Nu har frågorna överlämnats till kommunikationsministern för besvarande. Min första fråga var om industriministern anser det vara angeläget ur näringspolitisk synpunkt att slå vakt om Göteborgs hamn. Jag uppfattar kommunikationsministerns svar på den frågan som ett klart och entydigt ja. På min andra fråga — om vi kan förvänta oss ett statligt delägarskap i Göteborgs hamn — svarar kommunikationsministern att den nya regeringen ännu inte har tagit ställning till den frågan. Det har jag naturligtvis full förståelse för — regeringen har inte haft möjligheter att göra det på den korta tid som har stått till förfogande. Att jag ändå ställt frågan beror på att det gått mer än ett år sedan den här saken aktualiserades. Som jag redovisat i motiveringen för mina frågor spelar Göteborgs hamn en utomordentligt stor roll när det gäller den transoceana trafiken. Den transoceana linjefarten till Skandinavien går till Göteborgs hamn. Över 75 96 av det gods som denna sjöfart transporterar skickas vidare till övriga delar av Sverige eller till andra nordiska länder. Med den utgångspunkten anser vi det vara ett riksintresse att man slår vakt om den här trafiken. När det gäller denna trafik har Göteborgs hamn inte någon konkurrens med svenska hamnar, utan man arbetar i konkurrens med hamnarna på kontinenten. Därför anser vi det vara ett statligt intresse att se till att Göteborgs hamn även framgent kan slå vakt om sin ställning, så att vi får behålla den transoceana trafiken över Göteborg. För att i framtiden klara konkurrensen på det sätt som sker i dag krävs utomordentligt stora investeringar — investeringar på åtminstone 250 milj.kr. Att göra dessa investeringar kan inte vara en kommunal uppgift, eftersom det här är fråga om ett riksintresse. Eftersom kommunikationsministern i sitt svar säger att regeringen skall pröva detta ärende i ett vidare hamnpolitiskt perspektiv vill jag fråga: Hur lång tid kommer denna prövning att ta?
Herr talman! I vilka former detta beslutsunderlag skall breddas har regeringen ännu inte tagit slutlig ställning till, men arbetet skall bedrivas snabbt.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Det är viktigt att regeringen snabbt tar ställning, så att kommunen får veta om det finns möjligheter att klara den erforderliga investeringsverksamheten. Man har inom svenskt näringsliv — alltså inte inom Göteborgs hamn — räknat ut att det svenska näringslivet skulle få en årlig merkostnad på åtminstone 350 milj.kr., om den transoceana sjöfarten inte gick till en svensk hamn utan i stället till våra konkurrenthamnar nere på kontinenten. En sådan årlig merkostnad på 350 milj.kr. klarar inte det svenska näringslivet. Därför är det utomordentligt angeläget att regeringen slår vakt om detta. Jag anser som statens representant i Göteborgs hamnstyrelse att staten här. Nr 29 har ett utomordentligt stort intresse och ansvar, och därför hoppas jag att regeringen kommer att göra ett ställningstagande i enlighet med det uttalande nuvarande statsministern gjorde i Göteborg i början av september. Han slog då entydigt och klart fast att det bör vara ett statligt engagemang i Göteborgs hamn och att hamnen bör ombildas till ett bolag där staten är delägare. Det är icke fråga om någon subventionering av hamnen. Göteborgs hamn är ett ekonomiskt självbärande företag och bör vara det i framtiden också. Men det gäller att skapa förutsättningar så att man kan klara den investeringsverksamhet som är så viktig för svenskt näringsliv.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om jag avser att låta statens vägverk fullfölja utredningen om en avgiftsfinansiering av vissa Europavägsobjekt. Om svaret på denna fråga är ja vill Kurt Hugosson veta om jag inom en snar framtid avser att lägga fram förslag för riksdagen om införande av ett tullvägssystem i vårt land. Utredningsarbetet inom vägverket om avgiftsfinansierade vägar är i praktiken slutfört. En del av utredningen har redan överlämnats till kommunikationsdepartementet. Resterande del kommer att överlämnas inom de närmaste dagarna. Svaret på Kurt Hugossons andra fråga är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaren även på dessa frågor — vi lämnade vattnet och gick över till våra vägar. Det som förvånar mig litet är att denna utredning i praktiken redan är slutförd. Som ledamot i vägverkets styrelse är jag en aning förvånad över detta besked, men jag tror naturligtvis på kommunikationsministerns svar. Vi reagerade i riksdagen när förutvarande kommunikationsministern uppdrog åt vägverket att göra en sådan här utredning. Vi gjorde det av två skäl. För det första hade vägverket för två år sedan i en tidigare utredning klart deklarerat att något underlag för avgiftsfinansiering av de svenska vägarna över huvud taget inte förelåg i detta land. För det andra har riksdagen vid flertaliga tillfällen med en klar och entydig majoritet avvisat de moderata förslagen och propåerna om att vi skall införa tullvägssystem i Sverige. Jag vill ge uttryck för en utomordentligt stor tacksamhet när kommunikationsministern nu klart svarar nej på frågan. Kommunikationsministern har icke någon som helst avsikt att för Sveriges riksdag framlägga förslag om 27 tullvägar i Sverige, och jag är mycket glad över att vi har fått detta besked. Jag hoppas att frågan om tullvägar — som skulle lägga ytterligare avgifter på svenska fordonsägare — därmed för lång tid framöver är borta från Sveriges riksdag. Tack, fru kommunikationsminister!

Herr talman! Ivan Svanström har frågat mig om Bjursundsbron beräknas komma med i blivande varvsbeställningar av stålbroar. Besvär har anförts hos regeringen över vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för bro över Bjursunds ström. Vidare har statens vägverk, vägförvaltningen i Kalmar län, hos regeringen hemställt om partiell avlysning av farleden vid den planerade bron. Dessa ärenden bereds f. n. inom kommunikationsdepartementet. Jag kan därför inte nu göra något uttalande om byggandet av Bjursundsbron.

Herr talman! Även när det gäller den här frågan tackar jag pliktskyldigast för svaret, även om det som jag ser det var tämligen innehållslöst. Jag hade nämligen frågat om möjligheterna att ta in Bjursundsbron bland de beställningar som skall läggas ut med anledning av varvskrisen och som innebär att man i stället för att bygga betongbroar skall bygga stålbroar. Jag lyssnade därför med intresse på vad som sades tidigare under frågestunden beträffande bron i Jämtland. Det överklagande som gjorts gäller höjden på bron. Jag känner väl till bakgrunden till detta. Bron kommer nämligen att gå tvärs över en angiven segelled, och vad som här kommit in i bilden är intressen från ägare till nöjesbåtar med för hög mast. De har begärt att få en brohöjd på om jag minns rätt 20 meter i stället för en planerad höjd på 15 meter — jag får göra reservationen att jag inte är säker på om de här höjderna är korrekta. Det jag frågar om gäller de besvär — i det fallet rör det sig verkligen om besvär, fru kommunikationsminister — som råder när det gäller kommunikationerna i Kalmar län. Jag kan inte begära att en ny kommunikationsminister skall ha hunnit sätta sig in i dessa problem, men jag ser att den förutvarande kommunikationsministern befinner sig i kammaren, och han är väl införstådd med dessa frågor. Denna brofråga har varit aktuell väldigt länge. Som jag framhåller i min fråga finns det också en industri i Loftahammar — en skärgårdssocken som nästan är på väg att dö ut — en industri som är beroende av tunga transporter för sin råvaruleverans och för frakt av sina färdiga produkter. Den industrin har funnit det väldigt besvärligt med den färja som finns och fick när den etablerade sig i Loftahammar ett löfte om att vägförhållandena snabbt skulle förbättras. Det är därför vi i Kalmar län är ganska irriterade över att inte problemen i samband med brofrågan snabbt kan lösas. Jag är medveten om att man i det här fallet måste ta hänsyn till det överklagande som föreligger, men jag vill fråga om det är möjligt att räkna med att av ordinarie medel kunna få sådan ökad tilldelning av väganslagen att det räcker för att också bygga Bjursundsbron tidigare än planerat.
Herr talman! Innan formella möjligheter finns för att bygga bron kan jag inte uttala mig om tidpunkten för brons byggande. Men rent allmänt vill jag framhålla att prioritering av vägoch broobjekt sker inom ramen för flerårsplaneringen av det statliga vägbyggandet. Som bekant är flerårsplaneringen i stor utsträckning decentraliserad, och det är länsstyrelserna som såväl upprättar som fastställer dessa planer för länsvägnätet. I det planeringsarbetet deltar också landets kommuner aktivt. I den av länsstyrelsen i Kalmar län i juni i år upprättade flerårsplanen för länsvägar ingår Bjursundsbron med byggstart år 1986. Om skäl att stödja sysselsättningen i den aktuella regionen uppkommer, kan naturligtvis brobygget komma att tidigareläggas i förhållande till den tidpunkten.

Det är vår förhoppning i Kalmar län att man med utnyttjande av de särskilda medlen skulle kunna få denna angelägna bro till stånd tidigare än vad som är möjligt om vi måste invänta ordinarie tilldelning.

Herr talman! Stig Alftin har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkra sysselsättningen för de anställda vid dels Östbergs Fabriks Aktiebolags anläggningar i Alfta och Ilsbo, dels Kockums Industri Aktiebolags produktionsenhet i Söderhamn. Stig Alftin har vidare frågat mig vilka garantier regeringen kommer att kräva för att säkra den framtida sysselsättningen på de här orterna vid en eventuell försäljning av verksamheterna till svenska eller utländska företag. Även Gunnel Jonäng har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen vid de nämnda industrierna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Stora delar av den svenska skogsmaskinsindustrin arbetar i dag med otillfredsställande kapacitetsutnyttjande och betydande överlager. En nedskärning av produktionskapaciteten kan bli nödvändig. Risk föreligger därför för en minskning av sysselsättningen inom denna del av industrin. Min företrädare, Nils G. Åsling, uppdrog i september 1978 åt bankdirektör Arne Callans att biträda industridepartementet i frågor rörande den aktuella situationen inom branschen. Överläggningar pågår nu i syfte att finna realistiska handlingsalternativ. Med hänsyn härtill är det ännu för tidigt att uttala sig om sysselsättningskonsekvenserna. Givetvis måste dessa väga tungt i bedömningen, eftersom skogsmaskinsföretagen i flera fall spelar en viktig roll för sysselsättningen på de orter där de är verksamma. De formella möjligheterna för staten att vid en företagsförsäljning ställa villkor i fråga om t.ex. viss sysselsättning är i allmänhet begränsade. I fråga om företag som åtnjuter lokaliseringsstöd — vilket såväl Östbergs som Kockums gör — gäller dock att stödet kan krävas åter, om det sker en väsentlig förändring av äganderätten till rörelsen. Om man emellertid beslutar att lokaliseringsstödet får kvarstå efter en ägarförändring, kan den myndighet som har beviljat stödet ställa villkor om t.ex. den framtida sysselsättningsnivån. Svenskt aktiebolag, vars bolagsordning innehåller en s.k. utlänningsklausul, dvs. ett förbehåll om att endast en viss mindre del av aktierna får förvärvas av utländska intressen, måste — om det gäller ett större företag — ha regeringens medgivande för att kunna upphäva utlänningsklausulen. Vid prövningen av om ett sådant tillstånd skall ges, kan frågan om företagets betydelse från sysselsättningssynpunkt aktualiseras. Vilka sysselsättningsgarantier regeringen kommer att kräva vid en eventuell ägarförändring är emellertid en hypotetisk fråga. Målsättningen måste vara att anpassa produktionskapaciteten till marknadsförhållandena, så att branschen får förutsättningar för långsiktig lönsamhet och därmed tryggad sysselsättning. Om detta bäst främjas genom samarbetsavtal, fusion mellan två eller flera företag eller på annat sätt kan inte nu bedömas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Den svenska skogsmaskinsindustrin befinner sig i ett akut krisläge. Detta har särskilt hårt drabbat oss i Hälsingland, där ca 1 000 anställda nu direkt berörs vid Östbergs Fabriks AB i Alfta och Ilsbo samt vid Kockums Mekaniska Verkstads AB i Söderhamn. Problemen är så allvarliga på dessa orter att omedelbara åtgärder nu krävs från regeringens sida. Östbergs har nu varslat ett stort antal anställda i Alfta och Ilsbo, men det är mycket osäkert om den åtgärden kan hjälpa företaget ur krisen. Orsaken till branschens svårigheter är i grunden lågkonjunkturen och en betydande överkapacitet. Förhandlingar mellan företagen har pågått under en längre tid för att finna gemensamma lösningar. Även utländska företag har visat intresse. De anställda vill helt naturligt slå vakt om det tekniska kunnande som de har och med tanke på framtiden och jobben få till stånd en helsvensk lösning för branschen och en alternativ produktion för de jobb som faller bort. Men kommuner och anställda har i det här fallet saknat ett gemensamt forum med möjligheter att påverka utvecklingen. Ett sådant forum där regeringen tar ett övergripande ansvar har krävts vid uppvaktningar på industridepartementet. Jag finner det anmärkningsvärt att den förre industriministern Åsling, som följt de här problemen under ett helt år enligt departementet, ändå tycks ha varit helt passiv och överlåtit åt några få kapitalägare att själva klara ut den här branschens problem och sysselsättningssvårigheter. Så mycket mer positivt ser jag på industriministerns svar i dag. Med hänsyn till krisläget på berörda orter och det långsiktiga behovet av en rationell svensk skogsmaskinsindustri anser jag i likhet med de anställda, att vi nu måste kräva av regeringen att den tar initiativet till och det övergripande ansvaret för en strukturrationalisering och för jobben. Regeringen måste ha klart för sig att samtidigt som Östbergs och Kockums har stora sysselsättningsoch likviditetsproblem representerar de en tekniskt mycket framstående och utvecklingsbar industrikapacitet. De kan tillgodose det stora behov av maskinutrustning som svenskt skogsbruk och förädlingsledet även framdeles har bl.a. för att klara exporten i en hårdnande internationell konkurrens. Varken landet, berörda kommuner eller de anställda har råd att avveckla de här industrierna. Men oron för jobben och för framtiden hos de anställda och deras anhöriga är nu mycket stor i Alfta, Ilsbo och Söderhamn. Jag vill därför å deras vägnar fråga industriministern, om han nu vill tillmötesgå kraven att regeringen går in och tar ett övergripande ansvar för strukturrationaliseringen inom skogsmaskinsindustrin och om industriministern är villig att agera snabbast möjligt för att få fram en plan för att klara jobben på dessa orter. Det är viktigt att vi får svar på detta nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Den långa lågkonjunkturen inom skogssektorn har medfört svårigheter även för skogsmaskinsbranschen, som bl.a. är koncentrerad till Hälsingland, vid Östbergs i Alfta och Kockums i Söderhamn. Ur regionalpolitisk synpunkt utgör både ÖSA och Kockums strategiska industrier som har utomordentligt stor betydelse för sysselsättningen i ÖSA med sina 700 anställda befinner sig i ett trängt ekonomiskt läge. En viss förbättring har skett den sista tiden — man har sålt 20 maskiner till Tjeckoslovakien. Man har dock, inkl. fabriken i Ilsbo, varslat 156 man. Skogsmaskinsbranschen behöver både långsiktigt och kortsiktigt stöd, och jag ställer i dag ett krav för ÖSA:s räkning — jag kräver 10 miljoner i industrigarantilån. Jag är tacksam för ett besked från industriministern på denna punkt. ÖSA har knappast fått några statliga bidrag i form av t.ex. arbetsmarknadsstöd och lagerstöd. ÖSA har självt av sitt rörelsekapital satsat 10.å 15 milj.kr. årligen på produktutveckling. STU har givit smulor och har nyligen nekat bidrag för utveckling av flerträdfällsaggregat med hänvisning till ÖSA:s ekonomiska läge. Nog är det orimligt att det svenska samhället inte är mer intresserat av att produktutveckling sker i ett företag och att man inte är beredd att satsa på detta. Här har samhället nu en chans att reparera sina försummelser. Vid Kockums Industri AB i Söderhamn är också ca 700 anställda, varav 300 arbetar med skogsmaskinerna. Söderhamnsregionen är f. n. mycket hårt pressad med industrinedläggningar. Regeringen förhandlar med Kockumskoncernen om statligt övertagande. Kockums Industri bör inte ingå i detta övertagande. En samordning underlättas inom skogsmaskinsbranschen om Kockums Industri förblir ett fristående företag. Skogsmaskinsbranschen har en överkapacitet i dag. För att uppnå långsiktiga resultat och därmed trygga de anställdas situation anser jag det nödvändigt att en strukturrationalisering sker. Det är nödvändigt med samordning när det gäller försäljningsorganisation och marknadsföring. Förutsättningar finns verkligen för export, och en exportdrive bör sättas in. Vissa krav måste därutöver ställas när det gäller skogsmaskinsbranschens framtid: Ingen försäljning får ske till multinationella företag. Den fackliga arbetsgruppen bör användas som referensgrupp av Arne Callans. Vid en omstrukturering av branschen måste alternativ sysselsättning skapas för dem som drabbas av nedskärningar. Regeringen måste vidta snabba åtgärder för att minska oron bland de anställda och för att den svenska skogsmaskinsbranschen inte skall komma på efterkälken gentemot utländska tillverkare.
Herr talman! Får jag ånyo understryka, som svar till de båda frågeställarna, att den svenska skogsmaskinsindustrin befinner sig i ett mycket trängt läge. Detta kräver uppenbarligen strukturella åtgärder, och det är för att underlätta, förbereda och ge underlag för sådana åtgärder som investeringsbankens chef nu agerar som industridepartementets representant. Jag har nyligen haft ett samtal med bankdirektör Callans för att förvissa mig om att han är i full gång med uppgiften. Det är en intrikat men också en brådskande uppgift. Arne Callans är väl medveten om det, industridepartementet är också väl medvetet om det och om det ansvar som åvilar oss.

Herr talman! Jag ber att få instämma i Gunnel Jonängs krav. När det gäller Kockums i Söderhamn vet vi att företaget har förhandlat med bl.a. det finska storföretaget Valmet. De anställda och kommunen har varit mycket dåligt informerade om vad som i verkligheten har pågått. Farhågorna för nedläggning i Söderhamn har varken bekräftats eller förnekats av företaget, därför är det förklarligt att de anställda känner stor oro inför framtiden. Söderhamns kommun har förlorat ca 800 arbetstillfällen på två år, vilket är mycket för en så pass liten kommun. När det gäller Östbergs Fabriks AB så har Alfta samhälle under den senaste 20-årsperioden helt byggts upp omkring och blivit beroende av detta företag. Utvecklingen i Ilsbo har under senare år varit likartad. Nu har Östbergs varslat 156 anställda, och enligt annonser i dagspressen vill man sälja den del av företaget som är belägen i Ilsbo. De anställda vet ingenting om sin framtid. Jag vill påminna om att den socialdemokratiska regeringen tidigare av lokaliseringsoch regionalpolitiska skäl har satsat stora pengar på dessa industrier i Alfta och Söderhamn. Östbergs Fabriks AB i Alfta har tidigare erhållit lokaliseringsbidrag med 4,3 milj.kr. och lokaliseringslån med 15 milj.kr., vidare utbildningsstöd med 0,3 milj.kr. Kockums i Söderhamn har tidigare erhållit lokaliseringsbidrag med 2 milj.kr. och lokaliseringslån med 15 milj.kr. Det är alltså ganska stora belopp som staten och skattebetalarna ur regionalpolitisk synpunkt har satsat för att skapa nya jobb i dessa orter.

Herr talman! Det förhåller sig på det viset att den förre industriministern Nils Åsling var synnerligen aktiv när det gällde frågorna inom skogsmaskinsbranschen. Han har ju också tillsatt en utredare, bankdirektör Arne Callans. Jag finner det något oroande att industriministern i sitt svar inte nämner någonting om exportmöjligheterna för skogsmaskinsbranschen och inte heller anlägger några regionalpolitiska synpunkter på frågan. Detta hade, som jag ser det, varit på sin plats. Skogsmaskinsbranschen har ju något av just det att säkra sysselsättningen i Alft som i dag krävs av svensk industri — en avancerad produktutveckling — och tillverkar produkter som skulle kunna bli bra exportvaror. Det ligger verkligen i hela samhällets intresse och det faller under regeringens ansvar att dessa exportmöjligheter tillvaratas på bästa sätt. Någon långhalning av den här frågan kan inte accepteras, eftersom det skulle kunna innebära att de amerikanska och kanadensiska tillverkarna kunde få alltför stort försprång. Därför måste vi kräva att regeringen handlar snabbt. Dagens Nyheter har i en tidningsartikel i dag uppgifter om att branschen tvingas avskeda hälften av de sammanlagt ungefär 2 000 anställda. Detta är naturligtvis helt orimligt. Det vore närmast en skandal om så skedde i en industritillverkning som måste bedömas ha framtiden för sig och som genom en samordning har möjlighet till avsevärd export. Jag vore tacksam om industriministern åtminstone ville dementera uppgiften om nedskärningen. Även om jag förstår att industriministern inte i dag kan ange några siffror för den framtida sysselsättningen inom branschen, måste man ändå kunna begära en dementi av dessa uppgifter. Vi måste i vårt land ta vara på de exportmöjligheter vi har, och det är regeringens ansvar och uppgift att se till att så sker. Skogsmaskinsbranschen erbjuder möjligheter till export.
Herr talman! Jag vill betona att jag blev felrefererad när det sades att jag i svaret inte hade berört de regionalpolitiska konsekvenserna. I det skrivna svaret understryks att sysselsättningskonsekvenserna måste ”väga tungt i bedömningen eftersom skogsmaskinsföretagen i flera fall spelar en viktig roll för sysselsättningen på de orter där de är verksamma”. — Det är bara ordet regionalpolitik som saknas, men innehållet finns, och det är det väsentliga. Låt mig också betona att jag finner det naturligt att överläggningar sker mellan den av den tidigare departementschefen tillsatte utredningsmannen och de fackliga organisationerna i denna fråga. Jag vill vidare betona att jag är medveten om att det förekommer en export —- inte särskilt omfattande; ungefär 15 96 tror jag det är av produktionen som exporteras. Det måste givetvis också ingå i bedömningarna att överväga en prognos för exportens framtida utveckling. Jag vill till sist understryka att denna fråga kommer att handläggas med all den skyndsamhet som är möjlig, men det är inte naturligt att jag ger några konkreta utfästelser eller gör några konkreta ståndpunktstaganden när en beredning av frågan som bäst pågår.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till industriministern för det senaste svaret. Jag tycker det var mycket positivt när det gäller samarbetet med de fackliga organisationerna. Men vad gäller varslen vid Östbergs Fabriks AB måste man ha klart för sig att de har utfärdats helt ensidigt från företagets sida efter det att MBL förhandlingarna hade strandat. De anställda där anser att andra alternativa lösningar först borde ha prövats, och de har bl.a. lagt fram förslag om hur man skulle kunna klara av problemen. Företaget har inte kunnat redovisa någon produktionsplan för de kommande åren som innebär en lösning av krisen. De anställda tycker det är anmärkningsvärt att företaget helt plötsligt har varslat dem om uppsägning utan att ha någon plan som ligger till grund för varslen. Jag kan också säga att det har stått en annons i pressen — även i rikspressen — om försäljning av industrilokalerna uppe i Ilsbo.